Fru talman! Musikbranschens utveckling i Sverige är ganska intressant. Det är en alltmer viktig bransch för landet som helhet. Det är intressant hur man kan utveckla sig från ingenting till ganska mycket. Det är intressant när vi talar om näringsliv allmänt sett. Jag tror faktiskt, Mikael Oscarsson, att det för framför allt de små företagen är jätteviktigt att vi lyckas hålla en bra ekonomi, att räntorna är någorlunda låga och att det finns en efterfrågan bland folk i allmänhet för de produkter som görs. Det tror jag är mycket viktigare än andra mera skumma förslag på arbetsrättsområdet och annat. Mikael Oscarsson svarade inte på frågan om han tycker att världens bästa förskola spelar någon viktig roll när det gäller näringslivets utveckling. Det skulle vara intressant att höra.

Fru talman! Jag börjar med att ställa mig bakom alla de reservationer som Folkpartiet har skrivit under i det här betänkandet samt yrka bifall till reservationerna nr 4 och nr 5. Jag vill också påpeka att Folkpartiet har en annan inriktning och ram för budgeten och deltar därför inte i beslutet om anslag m.m. Våra punkter finns i det särskilda yttrande som är fogat till detta betänkande. Vår gemensamma syn från borgerligheten tycker jag har utvecklats väl av tidigare talare, och jag ska därför förkorta mitt inlägg något här. Både Karin Falkmer och Mikael Oscarsson har uttryckt mycket av det som även vi står bakom. Fru talman! Sverige står ändå på tröskeln till 2000-talet, och nu måste enligt vår mening ett antal viktiga strukturreformer i den svenska ekonomin genomföras för att en uthållig och långsiktigt god tillväxt ska kunna upprätthållas. Det handlar bl.a. om att arbetsmarknaden måste göras mer flexibel. Skatterna på arbete och företagsamhet måste sänkas. Det svenska konkurrenstrycket måste förbättras, och vi måste öppna upp den offentliga sektorn och förnya den för att bättre möta konsumenternas behov och ta vara på personalens kompetens och idéer. Det gäller att skapa en anda av entreprenörskap i Sverige igen, där nya idéer och egen skaparkraft faktiskt kan komma till uttryck. Vi behöver kort sagt fler snilleblixtar i svensk ekonomi. Målet med reformerna på de här områdena är ju att skapa förutsättningar för en uthålligt hög tillväxt där sysselsättningen kan öka utan att inflationen tar fart, där den enskildes valfrihet, personliga ansvar och välfärd kan öka utan politisk detaljstyrning, där den offentliga sektorn kan vitaliseras och möta ökande behov utan att hotas av krympande skattebaser och där statens finanser inte raseras vid nästa lågkonjunktur. Det behövs en ny ekonomisk politik som syftar till att långsiktigt stärka incitamenten till företagande, arbete och utbildning. Det måste löna sig att arbeta och att utbilda sig. Politiken måste också präglas av en insikt om de ändrade förutsättningar som följer av en alltmer integrerad världsekonomi. Utan företag förtvinar Sverige. Utan starka företagare blir det långsiktigt inga starka företag. Villkoren för företag och företagande är inte tillräckligt bra i Sverige för närvarande. Nu när Sverige befinner sig i en högkonjunktur och de omedelbara statsfinansiella problemen inte är akuta måste tillfället tas att lägga grunden för en politik som leder till att tillväxten blir god och långsiktig. Det är nu som vi måste skapa permanent goda villkor för jobb och företagande. Fru talman! Så vill jag säga några ord om Nationellt resurscentrum för kvinnor. Vi i Folkpartiet anser att det är viktigt att stödja kvinnors företagande. Det finns en stor utvecklingspotential bland kvinnliga företagare. Enligt vår mening är det angeläget att fler kvinnor faktiskt blir företagare. Att identifiera vilka omständigheter som utgör hinder för kvinnor att starta företag och vidta åtgärder för att eliminera dessa är därför mycket viktigt. Enligt vår mening har den här NRC-verksamheten varit positiv för arbetet med att främja kvinnors företagande, och vi anser därför att regeringens förslag om att integrera den i NUTEK:s ordinarie verksamhet inte är tillräckligt bra. Vi är skeptiska till detta. Erfarenheterna från arbetet med de regionala tillväxtavtalen visar ju trots allt att jämställdhetsaspekten inte automatiskt beaktas. Särskilda insatser kan fortfarande vara nödvändiga. Risken är därför uppenbar att det som ska vara allas ansvar nu i NUTEK blir ingens ansvar. Det duger inte. Att knyta ett råd eller en referensgrupp till NRC-verksamheten anser vi inte vara en tillräcklig åtgärd. En ytterligare markering behöver göras, t.ex. genom att verksamheten i regleringsbrevet tilldelas en särskild anslagspost. Detta bör riksdagen ställa sig bakom. Slutligen vill jag säga några ord om turismen. Ska man kunna semestra i Sverige? Ska utlänningar kunna komma hit och skapa välbehövlig sysselsättning och goda exportintäkter? Ska vi svenskar kunna semestra i vårt eget land eller ska vi tvingas importera den rekreation vi behöver genom att åka utomlands för att det är billigare? Det är det som Folkpartiets turistpolitiska motion handlar om. En stor mängd uppgifter tyder på att svaren på de här frågorna långt ifrån är självklara. Uppgifterna är många och oroväckande, och det är bakgrunden till reservation 4. Svenskarnas inrikesresor har minskat med en tredjedel under 90-talet. Det rör sig om över 60 miljoner övernattningar, och den negativa trenden bara fortsätter. Den t.o.m. förstärks. En allt större del av fritiden tillbringas numera i TV-soffan. Den snabba nedgången hotar existensen för tusentals små handels och tjänsteföretag, framför allt på landsbygden. Samtidigt har semestrandet i utlandet ökat med nästan en femtedel. Sveriges kostnadsläge ligger nu åter i världstoppen när det gäller den typ av enkla tjänster som turistnäringen producerar, 20-30 % över EU:s genomsnitt enligt statsråden Rosengrens och Sahlins grönbok om tillväxten. De som har råd skaffar sig en prisvärd semester genom att åka utomlands. De som inte har råd stannar hemma. 60 år efter den stora semesterreformen håller semestern återigen på att bli en klassfråga, ett klassmärke. Näringen förefaller inte längre kunna producera det som semesterfirarna vill ha, i varje fall inte till priser som de har möjlighet att betala. Det här är inte bara ett hot mot turistnäringen som sådan och dess över 140 000 sysselsatta utan faktiskt också mot miljön. De personliga tjänster som måste till för att turisternas utnyttjande av naturen inte ska medföra skadeverkningar har nämligen en prislapp som det är få människor förunnat att kunna betala i dag. Men det här är inte den bild man får när man läser tidningen, kanske någon invänder. Där talas det hela tiden om nya turismrekord överallt. Orsaken är att de uppgifter som den statliga turistdelegationen levererar till massmedierna till allra största delen handlar om affärsresor. Det är resor som betalas av obeskattade medel och med avdragsgill moms. Detta resande ökar i takt med ekonomin. För närvarande ökar det alltså snabbt. Det är det vi får läsa om i tidningarna - som inte alltid uppfattat vad rekorden egentligen avser. De dystra siffrorna handlar nästan uteslutande om rekreationsresor, vanliga semesterresor. Detsamma gäller statens anslag för turismfrämjande åtgärder. De avser att stimulera resor som företas på fritiden av utländska personer som betalar med beskattade medel och som saknar möjlighet att lyfta momsen. Det är på dessa områden volymerna rasar. Att flygbolagen och storstädernas lyxhotell går som på räls är en lika klen tröst i detta sammanhang som att en enstaka rekordsommar får camparna att gå man ur huse. Fru talman! Sverige ska ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring. Det är sedan 1995 statens mål för turistpolitiken. Men målet ligger i stort sett utanför det näringspolitiska området, som anslaget avser. Mål och medel hålls alltså åtskilda, och det är ingen bra ordning. Givet den anslagsnivå som regeringen föreslår kan man med fog ifrågasätta om målet över huvud taget är realistiskt och om det inte borde ersättas med ett mål som det i alla fall finns teoretiska chanser att nå. Åtskilligt tyder på att Turistdelegationen inrättat sin verksamhet längs linjer som saknar förutsättningar att skapa bidrag till turistnäringens verksamhet och utveckling. Verksamheten har pågått i mer än fyra år, snart i fem år, och det är nu hög tid att den utvärderas av t.ex. Riksdagens revisorer. Över 80 % av anslaget för turistfrämjande åtgärder går till Turistrådet, som därutöver mottagit närmare 150 miljoner kronor för särskilda ändamål under de senaste åren. Inslag i Turistrådets verksamhet inger betänkligheter. Frågan måste ställas om verksamheten verkligen bedrivits i enlighet med riksdagens intentioner. Vi anser att det är i högsta grad rimligt att även denna fråga utreds av t.ex. Riksdagens revisorer. Anslagen till den turismfrämjande verksamheten är knappa i förhållande till de förväntningar på resultat vi har, mycket knappa. Frågan om huruvida samordning av statens insatser kan skapa effektivitetsvinster bör därför också undersökas noggrant. Vi vill dock inte ropa på mer anslag till detta område förrän det står klart bortom rimligt tvivel att en ökad marknadsföring av Sverige verkligen skulle få näringen att växa och därmed öka sysselsättningen. Risken måste först elimineras att en sådan marknadsföring bara fäster uppmärksamheten på priser som tyvärr saknar internationell konkurrenskraft. Vi beklagar att utskottsmajoriteten inte verkar vilja ha den utvärdering av politiken och av organisationernas verksamhet som är nödvändig för att få ett fullgott beslutsunderlag. Många frågor återstår att besvara. Det bästa sättet att få upp svaren på riksdagens bord är just den utvärdering som reservation 4
Fru talman! Jag håller med Eva Flyborg om att det är ett problem att så många vanliga svenskar tycker att det är dyrt att resa i Sverige. Det är ett problem som har blivit större med åren, och vi är inte helt klara över vad det beror på, även om man kan misstänka att de tunnare lönekuverten har en viss betydelse. Det var dock inte det som jag tänkte fråga om utan om det allmänna påståendet att förutsättningarna skulle vara så dåliga för företagande i Sverige. Jag har hört det sägas många gånger under många år, och jag undrar ibland om det bara är något som man säger. Kan Eva Flyborg tala om för mig när det svenska företagsklimatet eller möjligheterna för företagare var bättre i Sverige än vad de är i dag?
Fru talman! Jag skulle vilja svara så här: I dagens Sverige tillåter vi i viss mån att företagen går bra. Det anses bra att de betalar in mycket skatt till statskassan. Det första problemet är att man beskattar dem så hårt att ingenting blir kvar. Man tillåter inte heller företagarna att själva vinna på sin egen gärning. Det är ett stort problem. Man gynnar inte incitamenten och drivkraften för att satsa kanske 80 timmars arbetsvecka, hela sin privata ekonomi och familjens existens på en idé om att göra någonting själv för en bättre framtid. Problemet är att entreprenörskapet, att besluta någonting själv, att göra något av egen kraft, inte sätts i främsta rummet utan tvärtom nästan i det bakersta rummet. Fru talman! Problemet är att man blir en hjälte i Sverige när man vinner 40 miljoner kronor på Bingolotto men att man är en skurk när man tjänar 100 000 kr på eget hårt arbete. Det är det som är det största problemet.
Fru talman! Jag kan till viss del hålla med Eva Flyborg om att man lätt blir hjälte ifall man vinner pengar på Bingolotto, men jag ställde en annan fråga. Ni pratar hela tiden om hur dåligt klimatet för företagande är i Sverige. Jag har hört det så länge att det vore väldigt intressant att få veta ungefär vilket år företagandet har haft bättre förutsättningar än vad det har i dag.
Fru talman! Det här är en ganska omöjlig diskussion. Jag kan inte ge något sådant årtal, men jag kan möjligtvis övertyga Lennart Beijer om att det den dag när vi får en borgerlig regering, dvs. år 2002, kommer att bli ett betydligt bättre klimat för alla företagare och skattebetalare i Sverige.

Fru talman! "Sverige är bra för företagsklimatet." Så lyder rubriken på en artikel i Upsala Nya Tidning den 9 september 1999. Näringsklimatet i Sverige är generellt inte sämre än i andra länder. Tillgången till yrkeskunnig personal är relativt god. Visserligen upplever vissa företag att stödet från myndigheter är dåligt och lagstiftningen inte så förmånlig - men så är det i andra länder också. Så säger företagsekonomerna Christine Holmström och Ulf Holm vid Uppsala universitet, som har studerat detta. En annan rubrik i samma tidning lyder: "Myter om utflaggningen". Där framhålls bl.a. att dubbelbeskattningen av bolag i vårt land må vara ett rött skynke för vissa, men den bör inte sammanblandas med frågan om orsaken till företagens internationalisering. Så skrev ekonomerna Mats Forsgren och Ulf Holm. I tidningen Ny Teknik nr 44 i år kunde man läsa: "Industriförbundet ljuger om massflykten. De senaste årens larmrapporter om en massflykt av civilingenjörer och andra högutbildade från Sverige bygger på snedvridna siffror. Bakom den påstådda kunskapsflykten ligger en kampanj med syftet att sänka skatterna och hålla nere lönerna." Så skrev två frilansjournalister, Erika Augustinsson och Jan Isaksson, som undersökt detta. Fru talman! Jag tycker att det är bra om man kan hyfsa debatten. De senaste årens höga tonläge har enligt min mening inte gynnat vare sig näringslivet eller samhället i övrigt. I en intressant rapport från ISA:s ekonomiska råd, I huvudet på ett företag, belyses frågan om huvudkontor. Tidningsreferaten handlade mest om att privatekonomiska skäl skulle vara avgörande. Mer pengar i fickan är förvisso enligt rapporten en anledning till företagsflykt, men även andra orsaker finns. Ett företags huvudkontor har traditionellt haft ett stort symbolvärde. Därför har det väckt uppmärksamhet när hela eller delar av huvudkontor flyttar utomlands. Bilden av Sverige som investeringsland och som lokalisering för huvudkontorsfunktioner har därigenom visserligen påverkats, men denna utveckling ska ställas mot att ett stort antal utländska företag förlagt sina region och Europahuvudkontor till Sverige. Förklaringarna varierar: Sveriges geografiska läge i norra Europa, en effektiv infrastruktur och finansmarknad, en ledande ställning inom IT och kommunikationer m.m. Därtill kommer att Sverige kan sägas ha utvecklat ett specifikt s.k. huvudkontorskluster med internationell ledarskapskompetens och erfarenhet av internationella affärer i kombination med kvalificerade kringtjänster. Några av slutsatserna i rapporten är att förvärv och fusion ligger bakom de flesta omlokaliseringar av huvudkontor och att den ökade rörligheten bland huvudkontor inte är ett unikt svenskt fenomen. Vad rapporten också visar är att i vår värld av globalisering har turen kommit till funktionen huvudkontor, en funktion som internationaliseras - och därmed förändras. Konsekvenserna är komplexa. Förändringarna bjuder på både för och nackdelar. I vissa fall kan en flytt utomlands innebära att ledningen får bättre möjligheter att utveckla företaget och därmed stärka verksamheten i Sverige. I andra fall går omfattande huvudkontorsaktiviteter med värdefulla spridningseffekter förlorade. Förhållandevis få tror att huvudkontoren kommer att flytta inom en treårsperiod. Ca 10 % på koncernledningsnivå och 17 % på underkoncernnivå har den uppfattningen. Kanske är det så enkelt att vissa flyttar är nödvändiga, andra helt naturliga och åter andra ganska omotiverade. Fru talman! Låt oss konstatera att det går bra för Sverige. Sysselsättningen växer kraftigt. Många fler är i arbete. Vi har den snabbaste sysselsättningsökning som vi har upplevt på år och dag. Sysselsättningen växer i både företag och offentlig sektor liksom för både kvinnor och män. Arbetslösheten sjunker snabbt, och tillväxten i ekonomin är bra. Nyföretagandet är fortsatt högt. Antalet företagskonkurser är det lägsta på hela 90-talet. På ett år har antalet företagskonkurser minskat med hela 35 %. Intresset för Sverige som investeringsland är i växande. Varje år direktinvesterar utländska företag Vilka är våra bästa argument för att övertyga företag och företagare att investera i Sverige? Sverige har EU:s starkaste statsfinanser. Underskottet i statsfinanserna på nästan 10 % av BNP har vänts till ett kraftigt överskott på bara några år. Inget annat land har gjort något liknande. Inget annat land satsar så mycket på forskning och utveckling som Sverige. Enligt SCB:s senaste undersökning uppgick de samlade FoU-utgifterna till 67 miljarder kronor 1997, vilket är 8 miljarder mer än 1995. 3,8 % av BNP är högre än i något land inom Få länder satsar nu så kraftigt på utbildning på både bredden och spetsen. Under åren 1997-2001 kommer antalet platser på högskolor och universitet att öka med 88 000. Sverige har i dag den kraftigaste utbyggnaden av utbildningen inom naturvetenskap och teknik i Europa. Samtidigt har hundratusentals svenskar fått chansen att stärka sin grundutbildning inom Kunskapslyftet. Fru talman! Det är med förvåning jag har hört alla de negativa påtalandena här som endast har berört skattelättnader, arbetsmarknadspolitik och arbetsrätt. Inte ett ord har sagts om kompetensutveckling och kunskap i den inledande debatten, och det tycker jag är mycket märkligt. Sverige blir ett alltmer internationellt land. Sedan år 1995 är vi medlemmar i EU. Vi har också skaffat oss de ekonomiska förutsättningarna att, om svenska folket vill, bli medlemmar i EMU. Vi ligger mitt i hjärtat av Östersjöområdet, som är en av de snabbast växande ekonomierna i världen. Sverige är ett socialt stabilt land. Mellan år 1996 och 2002 ökar statsbidragen till kommuner och landsting med 25 miljarder kronor, vilket stärker vård, skola och omsorg. Sverige har ett förmånligt skattesystem för företagen. Det är bara Irland i EU som har lägre bolagsskatt än Sverige. Överläggningar pågår mellan riksdagspartierna om en ny skattereform. Sverige har påbörjat resan mot ett ekologiskt uthålligt samhälle. Miljön är en allt starkare drivkraft för tillväxten. Lokala investeringsprogram omfattande 7 miljarder kronor genomförs. Vi har fördubblat anslaget till energiforskningen. Stora resurser, sammanlagt 9 miljarder kronor, satsas på en omställning av energisystemet. Sverige är ett IT-land i yttersta världsklass. Enligt en ny undersökning är Sverige näst bäst i världen på IT. Bara USA ligger före. Sverige har investerat mer i IT än något annat land i Europa. Vårt land har flera företag som ligger i IT-utvecklingens framkant. Fru talman! Den budget vi i dag behandlar, dvs. utgiftsområde 24 Näringsliv, är en mycket bra budget. Den innehåller en rad satsningar för att få fler och växande företag, och jag vill nämna några av förslagen. · Regeringen har fattat beslut om bindande krav på problem och konsekvensanalyser av förslag som påverkar småföretag. För detta ändamål har en särskild enhet inrättats på Näringsdepartementet, Simplex, som nu får ytterligare medel till sitt förfogande. · De flesta av de s.k. stoppreglerna för fåmansföretagen har avskaffats. · Reserveringsmöjligheterna ökas också genom att avdragstaket för periodiseringsfondsavsättningar höjs från 20 % till 25 % av inkomsten för aktiebolag och andra juridiska personer. För enskilda näringsidkare och andelsbolag höjs taket från · Regeringen kommer att se över reglerna vid beskattning av fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna samt reglerna för s.k. generationsskiften. · Tillgången på riskvillig lånefinansiering till små företag kan ökas med 600 miljoner under en tvåårsperiod genom ett avtal mellan ALMI och Europeiska investeringsfonden, EIF. kompetensen kan ökas i mindre företag. · 5 miljoner kronor reserveras för arbetet med ett samordnat uppgiftskravsregister, vilket innebär att ett företag enbart ska behöva lämna en uppgift till en myndighet. · En bred satsning på utbildning och information om kooperativt företagande genomförs. · Hårdare krav ställs på centrala myndigheter för att förkorta handläggningstider. · För att effektivisera, öka samordningen och förbättra träffsäkerheten utreds statens insatser för att främja fler och växande företag. · En analys av konkurrenssnedvridningar, främst mellan små företag och kommunal näringsverksamhet, genomförs. Fru talman! Jag vill nämna något om NRC, det nationella resurscentrumet för kvinnor, som har varit en projektverksamhet som finns på NUTEK. Jag tycker att den delen har varit oerhört viktig, och man har gjort ett jättebra jobb. Men någon gång ska ett projekt också integreras i den övriga verksamheten, och nu har man fått en rad lokala och regionala resurscentrum som ska fylla den uppgiften. Men för att de också ska kunna fungera är det viktigt att följa verksamheten på bästa möjliga sätt. Och den ska nagelfaras, också på NUTEK, men jag är också övertygad om att de tre personer som har varit huvudansvariga för denna uppgift och som har gjort detta jobb så bra nu på ett alldeles utmärkt sätt kan föra över de kunskaperna också i annan verksamhet för att stödja och hjälpa till när det gäller kvinnligt företagande. Med det, fru talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det finns svagheter i den svenska näringspolitiken som OECD, EU-kommissionen, World Economic Forum, Fraser Institute, flera andra utländska bedömare och vårt eget inhemska ISA pekar på. Mot detta ställer Sylvia Lindgren två företagsekonomer vid Uppsala universitet och två frilansjournalister. Och så refererar Sylvia Lindgren ISA:s utredning. Jag har utredningen här och ska strax läsa högt ur den, på s. 82. Man tittar på den sidan på problemet att fler huvudkontor flyttar från Sverige än från andra länder. Självklart är det så att många av de här utflyttningarna hör till den nya utvecklingen, men man pekar på att detta i högre grad är ett svenskt problem. Nu läser jag högt: "Hit hör uppenbart individbeskattning som lyfts fram på såväl koncern som underkoncernsnivå. Det är värt att understryka att individuella skäl påverkar var huvudkontoret hamnar. Också övriga asymmetrier i skattesystemet, sociala kostnader för arbetskraften samt förtroendet för den ekonomiska politiken och dess utövare är faktorer som kan påverkas genom ekonomisk politik." Sedan står det att om man åtgärdar de här faktorerna så kommer det inte att göra att huvudkontor som har flyttat ut flyttar tillbaka. Men det står: "Däremot kommer förutsättningarna förbättras och mer av 'konkurrensneutralitet' uppstå i förhållande till andra länder." Man påpekar att det tyder på ett slags förtroendekris mellan åtminstone delar av näringslivet och den politiska makten och myndigheten. Bekymrar inte detta Sylvia Lindgren? Detta är inte min uppfattning, utan jag läser högt ur ISA:s rapport!
Fru talman! Jag försöker att ge en bild som är så nära sanningen som möjligt. Jag tror faktiskt att också Karin Falkmer förstår att det i vissa fall kan vara nödvändigt med utflyttning av hela eller vissa delar av kontoren. Det hänger samman med globaliseringen. Det finns en annan typ av utveckling för att företag ska kunna växa. Den ensidigt negativa bild som Karin Falkmer och moderaterna här ger är för mig oerhört olyckligt. Jag tycker också att det skadar Sverige. Däremot är det självklart att jag som socialdemokrat vill ha kvar allting i Sverige. Men vi måste också se till att möjligheterna finns för utveckling. Fusioner är en stor del av affärslivet i dag. Det tror jag faktiskt att också Karin Falkmer har förståelse för.
Fru talman! Det var vad jag började med att säga. En del av utflyttningarna av huvudkontoren är någonting som hör till den nya ekonomin. Men jag påpekade problemet med att det är fler huvudkontor som flyttar i Sverige än annars. Jag läser högt i regeringens egen beställda utredning. Det här är verklighet, Sylvia Lindgren. Med några få undantag har huvudkontoren om man har fusionerat hamnat utanför Sverige. Det är inte så konstigt. Det anmärkningsvärda är att när det handlat om ett antal fusioner med t.ex. finska företag har utflyttningen gått till ett land som både är mindre och ligger mer perifert. I samtliga dessa fall har huvudkontoren hamnat i Finland. Dessutom har flera stora företag helt utan fusionering flyttat sitt huvudkontor. ISA pekar på samma problem som samtliga utländska kvalificerade bedömare av Sverige har gjort. Det är de här problemen och faktorerna som vi kan påverka i denna kammare. Det är hög tid att regeringen medverkar till det. Det är viktigt och ett intresse för oss alla att vi får så goda villkor för företagande i Sverige som det bara är möjligt. I den konkurrenssituation som globliseringen innebär måste vi kunna konkurrera med de mest konkurrenskraftiga i världen.
Fru talman! Jag håller med Karin Falkmer att vi ska vara konkurrenskraftiga. Men för mig ska konkurrensen ske på lika villkor. En social dumpning i form av konkurrens är i varje fall inte jag påskyndare för. Karin Falkmer hänvisade i sitt inledningsanförande bl.a. till företag som växer i Holland och att också små företag flyttar dit. Det kan i vissa fall ha sina skäl. Karin Falkmer borde kanske lite grann titta på cabotagefrågorna inom åkerinäringen t.ex. för att se de oerhörda negativa effekter som finns inom detta område som i varje fall inte jag skulle vilja ställa mig bakom i det sammanhanget. Karin Falkmer läser högt i rapporten. Men slutsatsen i rapporten är ändå att förvärv och fusion ligger bakom de flesta omlokaliseringar av huvudkontor. Den ökade rörligheten bland huvudkontoren är inte heller ett unikt svenskt fenomen. Därmed inte sagt att vi är några påskyndare av att flytta huvudkontor, tvärtom. Självfallet måste verksamheter kunna bedrivas där de har bäst möjlighet att växa i ett globalt system för att också se till att underleverantörer och dylikt ges mer fast mark i vårt land.
Fru talman! När man hör Sylvia Lindgrens tal kan man få intrycket att det inte finns några problem när det gäller svenskt näringslivsklimat. Men hur kommer det sig då att vi har hundratusentals svenskar som är utan arbete? Visar inte det att vi behöver nya företag? Vi behöver företagsamhet och en bättre miljö för företagande. Det jag läste ifrån var inte, som jag ser det i varje fall, någon partisk rapport. Det var en statlig myndighet, ISA, som påpekade att Sverige har fallit från nionde till sjuttonde plats på ett par år när det gäller att visa upp ett företagsklimat som gör att utländska investerare tittar på Sverige. Jag vill också tillfoga en annan sak. Enligt ny statistik från Jobs and Society minskade antalet nya företag med 9,3 % under årets första åtta månader jämfört med samma period under förra året. Från den företag i Sverige. Samma period år 1997 startades nästan 39 000 företag. Det är en minskning med över 7 000. Det skulle vara intressant att få en kommentar till det och hur vi ska få en vändning för att kunna få fler i arbete.
Fru talman! Mikael Oscarsson inledde replikskiftet med att åberopa sysselsättningen. Det är ingen tvekan om att sysselsättningen har ökat. Men som socialdemokrat är jag inte nöjd med det. Jag är inte nöjd så länge någon människa behöver gå arbetslös. Arbetslösheten är ett gissel var den än finns och var den än kommer att finnas någonstans. Det kanske finns någon form av sunt förnuft i att antalet företag inte alltid ökar lika snabbt. Kanske den viktigaste delen är att bevaka och se till att de företag som har möjligheter till att växa också växer. Jag tycker att det är oerhört spännande att se att antalet konkurser minskar, och minskar dramatiskt, och aldrig har varit så lågt som nu. Det innebär i varje fall att vi har fler företag och också små företag som känner lite mer fast mark under fötterna. Det tycker jag är jättepositivt. Mikael Oscarsson sade i sitt inledningsanförande att han varit och träffat en rad småföretagare. Alla jobbade stenhårt. Han hade också träffat småföretagare utanför den offentliga sektorn inom hälso och sjukvården. Jag vill ställa en fråga till Mikael Oscarsson. Anser Mikael Oscarsson att vårdpersonalen inom den offentliga verksamheten inte jobbar tillräckligt?
Fru talman! Det är bra att Sylvia Lindgren och jag är överens om att arbetslösheten är ett gissel. Det tror jag att samtliga svenskar är överens om. Men vi måste få konkreta åtgärder för att lyckas vända minskningen av antalet nya företag. Kanske de som funderar på att starta tvekar när de ser listan på Småföretagsdelegationens krav och ingenting händer. Jag ställde också frågan i mitt anförande. Hur många av dessa förslag är genomförda, Sylvia Lindgren, och när ska de andra genomföras? Vi har för lite personal i sjukvården. Vi skulle behöva mer personal. De anställda jobbar hårt. Men det får inte hindra att vi också kan ha privata alternativ. Vi måste se möjligheterna i tjänstesektorn såväl som över huvud taget i Sverige. De fina ord som vi hör från Näringsdepartementet om ett företagsklimat i världsklass måste också bli en verklighet. Vi kan inte vara radikalt annorlunda i det här landet än i övriga Europa. Då blir det negativa konsekvenser.
Fru talman! Jag har talat om konkurrensneutraliteten i flera inlägg. För att vinna tid i kammaren tror jag inte att jag längre behöver rabbla upp alla de olika åtgärder som görs och har gjorts och även vad Simplexgruppen nu ges möjligheter att vidareutveckla. Det kan Mikael Oscarsson läsa i protokollet om inte annat. Självklart behöver vi flera arbetstillfällen. Jag är också övertygad om att alltfler människor behövs på svensk arbetsmarknad i framtiden. Inte minst gäller detta vård, skola och omsorg. Det vore trevligt om även Mikael Oscarsson och hans parti på ett bättre sätt ville jobba för de delarna i det sammanhanget. En rad verksamheter på sjukhusen och vårdcentraler är i dag privatiserade. Det är svårt att dra gränser. Titta t.ex. på städpersonal, telefonister, vaktmästeri o.d. Det är i de allra flesta fall kanske just privata entreprenörer. Detta smälter in ganska bra i verksamheten. Men för den skull har jag väldigt svårt att se varför man vill slå ut en helt bra offentlig vårdsektor. Jag tycker att en sådan är av ett samhällsintresse, och jag tycker också att den personal som finns där utför ett oerhört bra och värdefullt arbete. Se till att någon gång ge personalen en eloge i stället för att bara hota med arbetsrätt, med skatter som ger mindre möjligheter till offentlig verksamhet och med att privat verksamhet skulle vara bättre!
Fru talman! Jag önskar två förtydliganden. Man talar om tillväxt. Ja, det växer så det knakar. Så är det på många områden. Men Sverige liknar praktiskt taget en herrgårdsost, med stora och många hål där det inte finns någon tillväxt alls. Har Sylvia Sylvia berörde också att generationsväxlingsreglerna ska ses över. Det låter positivt. Men vad avser beräkningen av reavinstbeskattningen så ligger den ju fast enligt skattesamtalen. Vi har i varje fall inte lyckats få någon ändring på den punkten. Är det dessa regler som avses att ses över, och när kan det i så fall bli aktuellt?
Fru talman! Först vill jag säga något till Åke Sandström om det som han pratar om beträffande obalansen. Detta kommer att diskuteras senare, i den regionalpolitiska delen. Men självfallet tycker jag också som stockholmare att det är olyckligt när man får en obalans i landet i dess helhet. Vi har det när det gäller bostadsbyggandet i den här regionen, när det gäller högskoleplatser - som vi skulle behöva många fler av - och vi har det när det gäller trafiksituationen o.d. Det är självfallet angeläget för oss allihop att försöka utjämna de regionala obalanserna i så stor utsträckning som möjligt. Det som jag sade beträffande generationsskiften var att regeringen kommer att se över reglerna vid beskattning av fåmansföretagen. Det gäller de s.k. 3:12-reglerna samt reglerna för s.k. generationsskiften. Jag tycker att det är viktigt att veta att detta är på gång att ses över. Några detaljer om hur denna översyn kommer att se ut har jag inte - det erkänner jag klart för Åke Sandström.

Fru talman! Jag vill börja med att instämma i väldigt mycket av det som Sylvia Lindgren sade. Sverige står inför en oerhört spännande tid. Det är en tid när det framför allt för oss som jobbar med näringspolitik är perfekt att få vara politiker. Sverige står inför oerhörda förändringar, och vi har fantastiska möjligheter. Det är en tid när företagande, entreprenörskap, innovationspolitik och näringspolitik kommer att spela en allt större roll för att klara jobben och välfärden i Sverige. Sverige är ofta mycket mer modernt som företagsland än vad vi själva ser. När jag lyssnar på de borgerliga företrädarna här i dag måste jag säga: Ni har verkligen grävt ned er väldigt djupt - långt ned i en grop! Ni är så långt ned att ni inte längre ser vad som faktiskt pågår där uppe på ytan. Jag vill verkligen uppmana er att komma upp ur gropen och titta er omkring. Då kommer ni att få se rätt mycket. Sverige har både styrkor och svagheter. Det väsentliga för oss som är politiker nu är att våga se båda dessa saker. Då kan man inte ligga med näsan tryckt långt ned i en grop. Styrkorna ska vi förstärka och bygga under, och svagheterna måste vi förändra. Det finns några saker som har varit förutsättningar för att göra detta. Bl.a. har den socialdemokratiska regeringen tillsammans med samarbetspartierna slitit hårt under många år för att ge företagen det som faktiskt är den allra viktigaste förutsättningen för att bedriva sin verksamhet. Jag talar om stark ekonomi, låga räntor och låg inflation. Om inte dessa saker hade varit ett faktum i dag hade Sverige icke haft ett näringsklimat att tala om. Detta har vi gjort. Färre konkurser är ett exempel på vad det har inneburit. De nya jobben växer i en takt som vi inte har sett på årtionden, och det är framför allt i de små företagen som de många nya jobben kommer. Över hälften av de nya jobben som Sverige fick under förra året uppkom i företag som hade mellan 10 och 19 anställda. Nyföretagandet växer också. Nu måste vi koncentrera oss på att utveckla det som är det nya och det växande. Där måste vi bl.a. ändra attityder, vilket många har varit inne på. Fler måste vilja och kunna pröva att starta nytt. Det måste gå att starta, att misslyckas och att pröva igen. Fler kommer att gå mellan att vara anställda och starta eget, och ta anställning igen. Vi måste alltså också se över många av trygghetssystemen så att denna utveckling underlättas för individerna. Inte minst de unga i dag behöver kunna vandra mellan företagande och anställning. Sverige ligger i framkant när det gäller IT utvecklingen. Det är en utveckling som kommer att avgöra väldigt mycket för Sverige i alla branscher. Det finns inte speciellt många IT-jobb - det spännande är att IT blir en viktig faktor i alla företag, i alla branscher och i alla jobb. Sverige ligger också i framkant när det gäller utvecklingen av tjänsteföretagen. Men där måste vi absolut bli bättre. Den delen av ekonomin måste få växa mer. Innovationerna i Sverige är många, och småföretagen står för väldigt mycket av detta. Sverige har alltså förutsättningar att bli ett entreprenörsland i världsklass. Det som Sveriges regering har koncentrerat sitt arbete på nu, när det handlar om att förändra och utveckla näringspolitiken, vill jag snabbt gå igenom. Det finns sex områden som jag tycker är mer väsentliga än många andra. Det första handlar om att förenkla. Det är fortfarande för krångligt, framför allt för de små företagen. Det tar fortfarande för lång tid - tid som företagaren måste kunna använda till att utveckla sitt företag, sin produktion och sin tjänst och inte till alla dessa blanketter. Det som vi nu har gjort är det som Sylvia Lindgren också talade om; vi har inlett arbetet med att verkligen förenkla tillvaron för framför allt de små företagen. Mikael Oscarsson ställde många frågor. Han undrade bl.a. hur många av Småföretagsdelegationens punkter som är genomförda. En av punkterna i delegationens förslag är: Ändra attityderna till småföretagande! Men det är inte lätt att säga när man kan bocka av en sådan punkt. Den måste vi nog leva med länge innan vi klart kan säga: Nu är attityderna i hela samhället förändrade. Men det som vi har påbörjat är drygt hälften av förslagen. Här nämndes ett kravregister - det är en punkt. Simplexförordningen, med en genomgång av alla de förslag som läggs fram och så småningom också en genomgång av alla gamla förordningar, är en annan. Det handlar också om den kundundersökning som vi presenterar nästa vecka. Där har småföretagen - för de är kunder till myndigheterna - fått vara med och gå igenom hur de upplever och uppfattar myndigheternas hantering och behandling av företagen. Undersökningen är ett led i det arbete vi har gentemot våra myndigheter med att ställa allt tydligare krav på hur hanteringen av de små företagen ska vara. Det handlar förstås också om handläggningstiderna, som i dag är orimligt långa framför allt när det gäller t.ex. patentansökningar. Förenkla, var alltså det första området. Det andra handlar om att förnya. Som exempel nämner jag de industriella utvecklingscentren. Där har staten valt en helt annan roll för att vara med och utveckla de små företagen. Det handlar om att stötta nätverk av små och medelstora företag som jobbar tillsammans för att utveckla sin produkt och sin teknik. Detta har funnits tidigare för verkstad, och nu finns det också för trä. Det finns också för en av det mest växande branscherna, nämligen musiken, som verkligen också är en viktig del i näringspolitiken. Detta förhållningssätt innebär att staten med förtroende lämnar resurser till nätverk av små och medelstora företag som tillsammans med högskolorna utvecklar sin bransch och sin verksamhet. Detta tror jag mycket på och vill se mer av. Tekniköverföringen mellan små och medelstora företag och universitet och högskolor är ett annat exempel där vi nu lägger ned mycket kraft och energi för att se hur staten kan vara med och bidra mer till den utvecklingen. I de länder som har lyckats med klustrena runt universitet och högskolor och småföretagen är tillväxten som starkast. Där ska staten spela en viktig roll. Nu träder vi in i en ny fas av kompetensutvecklingen där vi som individer ska ha rätt till en egen kompetensutveckling. Den måste utformas så att också de små företagen kan ha tid och ekonomiska förutsättningar för att delta i detta. Vi jobbar också ihop med Företagarnas Riksorganisation för att speciellt erbjuda IT-kunnande till de små företagen där kunskapen om detta ofta är lägre. Om de inte får vara med och bygga upp sin egen kompetens på detta område missar de möjligheter till affärer och utveckling. Vi ska också förnya innovations och designpolitiken. Den kommer att spela en allt större roll inom många branscher i framtiden. Den tredje punkten handlar om att det måste löna sig mer att investera i företag och att vara aktiva ägare i sitt eget företag. Vi har, som Sylvia Lindgren sade, redan påbörjat detta med att ta bort stoppreglerna och förändra periodiseringsfonderna. Nu går vi också vidare med de utredningar som nämndes här, framför allt den om 3:12-reglerna som alltså just handlar om möjligheterna att bygga upp eget kapital i sitt eget lilla företag. Det måste förändras. Den fjärde punkten handlar om riskkapital. Vi tittar på hur den utvecklingen ser ut i Sverige i dag. Den utredning vi har fått har pekat på att staten nog bör ta på sig en större roll när det gäller riskkapitalet åt det lilla växande företaget. Här kommer vi att återkomma med förslag under året. Den femte punkten handlar om konkurrenspolitiken. Varje område där inte konkurrensen fungerar tillfredsställande är dåligt för de små företagen och för oss som konsumenter. Under nästa år kommer vi att lämna en proposition om konkurrensfrågorna. Den kommer bl.a. att beröra det som har nämnts här, nämligen gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet. Den sjätte punkten handlar om mångfald. Det finns fortfarande många kompetenta entreprenörer som har svårt att etablera sig därför att de har "fel" Arbetet med mångfald kommer att bli en viktig del också i näringspolitiken. Dessa punkter vill jag lyfta fram som delar i den nya näringspolitiken, nämligen förenkla, förnya, det ska löna sig att investera, riskkapital, konkurrens och mångfald. Jag vill påstå att Sverige har ett modernt och bra företagsklimat, men det kan bli bättre, speciellt för de små företagen. Valet Sverige gjorde för länge sedan var att icke konkurrera med låga löner och okvalificerade arbeten. Vi ska konkurrera med kunnande, kompetens och med ett högt tekniskt innehåll. Vi är ett litet och exportberoende land. Om vi ska kunna behålla vår ställning som entreprenörsland och förstärka den måste vi koncentrera oss ännu mer på just innovationer och entreprenörskap. Det är vad den socialdemokratiska näringspolitiken står för i dag.
Fru talman! Jag tycker att det var något nonchalant att inte Mona Sahlin infann sig från början. En del av det som Mona Sahlin inledde sitt anförande med hade jag med i mitt anförande. Jag såg t.ex. både styrkorna och svagheterna. Jag påpekade att just i den nya ekonomin med den nya konkurrenssituationen och den nya utvecklingen är det ännu viktigare att vi rättar till svagheterna i den svenska ekonomin. Mona Sahlin tog upp sex punkter. Låt mig börja med förenklingarna. Det har varit väldigt mycket positivt tal om förenklingsarbete, men hittills har det inte skett tillräckligt mycket. Det kom 77 förslag från Småföretagsdelegationen. Av dem är 12 förverkligade och 22 under utredning. Vad händer med de övriga, Mona Sahlin? Har Mona Sahlin och regeringen satt upp något mål för avregleringsarbetet? Vad gör Mona Sahlin för att hjälpa Bengt Månsson, som påtalar svårigheterna med attityderna i Regeringskansliet och hos statliga verk och myndigheter, när han nu äntligen har påbörjat det viktiga arbetet? Den andra punkten var förnya. Det är viktigt att förnya och inse att den nya ekonomin och de nya kunskapsföretagen har helt andra infallsvinklar än vad det gamla industrisamhället har. Det är därför det är så oerhört viktigt att ta bort de hinder för företagande och utveckling som finns. Jag behöver inte upprepa dessa hinder. Mona Sahlin vet vad det handlar om. Det ska löna sig att arbeta, och det ska löna sig att vara företagare. Grundfelet i Sverige har varit att det har lönat sig för dåligt. Det har inte varit fint att tjäna pengar som egen företagare. Det är oerhört viktigt att
Fru talman! Det är kanske lite starkt att säga att jag var nonchalant bara för att jag missade två av talarna. Det kan finnas många skäl till att jag trädde in i kammaren några minuter för sent. Det var inte ett uttryck för nonchalans. Det hoppas jag att vi kan vara överens om. Sedan frågade Karin Falkmer mycket berättigat vad vi sätter upp för mål för förenklingen. Småföretagsdelegationen diskuterade också detta. Nu försöker vi hitta ett mål som handlar om den tid som företagaren behöver lägga ned på det som räknas som byråkrati, blanketter och att lämna in uppgifter. Jag tycker inte att det är lika bra att prata om att x antal regler ska bort. Jag tycker att man i stället ska titta på om vi kan halvera detta eller minska det med 75 %. Vi får se vilken måttstock som blir bäst att använda här. Det är detta som företagarna ofta själva säger. Det är tiden som är det värdefullaste innehållet i företaget. De måste få använda den till annat än kontakter med myndigheter. I stort sett alla förslag som Småföretagsdelegationen har lämnat är bra. Ibland har vi kanske valt andra sätt att förverkliga det än de detaljförslag som har funnits i delegationens förslag. I budgetpropositionen har vi lämnat en redovisning för hur vi jobbar med alla de frågeställningar som har vuxit fram där. Sedan gällde det Simplexgruppen och de svårigheter som har funnits inom Regeringskansliet och gentemot myndigheterna. Det finns en hel del revirtänkande här. Jag är övertygad om att det finns även här i riksdagen. Simplexgruppen, som ska jobba tvärs över mot alla myndigheter och även internt i Regeringskansliet, har haft det ganska svårt i början. Vi gör allt som står i vår makt för att förtydliga instruktioner och även bistå direkt i kontakter med myndigheterna. Bl.a. samlade vi en stor del av myndigheterna tillsammans med Simplex för bara två veckor sedan för att gå igenom hur viktigt det är att alla följer den förordning om förenkling som regeringen har fattat beslut om.
Herr talman! Jag accepterar Mona Sahlins ursäkt för för sen ankomst. Jag fortsätter med de övriga tre punkterna som Mona Sahlin tog upp. Nästa punkt handlade om riskkapital. Det är ju där som nyckeln ligger. En företagare ska kunna tjäna pengar och behålla mer av det som genereras i företaget och använda det i sitt företag. Sedan tog Mona Sahlin upp konkurrenspolitiken. När kommer det en lagstiftning som ändrar kommunallagen så att det inte går att ha en snedvriden konkurrens genom att kommuner och landsting konkurrerar ut privata företag i sina områden? När det gäller mångfald har Mona Sahlin en stor möjlighet att skapa många fler jobb, fler företag och mer mångfald, inte minst bland kvinnliga företagare, genom att genomföra de förändringar i fråga om tjänstesektorn som vi har föreslagit. Det skulle öppna möjligheter för många, många fler företagare ute i landet att starta och bedriva verksamhet. Kommer det ett förslag när det gäller möjligheter för tjänstesektorn och i så fall när?
Herr talman! När det handlar om att bygga upp mer av eget kapital är det just detta som ligger bakom utredningen om 3:12-reglerna, precis som Karin Falkmer sade. Det är väldigt avgörande, och det är det vi har prioriterat högst när det gäller förändringar i skattesystemet för de små och medelstora företagen. Därutöver ser vi över riskkapitalmarknader för att se vilken roll marknaden själv kan ha när det gäller att bistå med kapital till onoterade företag och vilken roll staten ska ha, framför allt för små företag som är i början av sin tillväxt. Där, visar den utredning vi tillsatte, finns det brister, och där är det svårt för många företag i dag. Sedan frågar Karin Falkmer om vi inte ska ändra kommunallagen. Vi har aviserat en proposition om konkurrenspolitiken till nästa år. Där ingår också ett resonemang om kommunallagen. Om den behöver ändras eller om det är tillämpningen eller efterlevnaden av den som vi ska koncentrera oss på håller vi nu på att bereda. Men det är helt klart att det finns för många exempel där kommuner går in i verksamheter och detta slår ut små privata företag. Det gäller gym, cafeterior och annat. Att det behövs förändringar är jag också klar över, men vilken form de ska ha får vi se när propositionen läggs fram. Tjänstesektorn har Karin Falkmer och jag diskuterat många gånger. Som jag kunde berätta här i riksdagen för några veckor sedan kommer just denna skatt att bli föremål för diskussioner vid nästa överläggning mellan riksdagspartierna. Framför allt är det möjligheten att få bort svartarbetet som står i förgrunden när regeringen nu tittar på frågan.
Herr talman! Från min sida måste jag säga att socialdemokratisk näringspolitik inte är mer än fromma förhoppningar och fria fantasier. Man skulle också kunna säga att regeringen har hängt upp skylten: Var god stör ej! Utredning pågår! Nu går det bra för Sverige, tack vare en bra konjunktur. Det är därför det just nu är ett bra tillfälle att ta itu med de strukturella problem som ligger under, som vi måste ta itu med om vi vill att en uthållig tillväxt ska kunna få Sverige ytterligare en bit på en bra väg framöver. Mona Sahlin sade att de borgerliga ligger i någon sorts grop och inte vet vad som händer i verkligheten, där socialdemokrater och övriga Sverige befinner sig. Får jag då fråga Mona Sahlin: På vilket sätt tycker Mona Sahlin att de borgerliga partierna ligger i en grop och Socialdemokraterna befinner sig i verkligheten om vi tittar på Telia-Telenor-affären?

Herr talman! Eva Flyborg kan inte ha mycket krav på fria fantasier om hon tycker att det är detta som präglar socialdemokratisk näringspolitik i dag. Det handlar ju om att se - jag upprepar det - styrkor och svagheter, för Sveriges näringspolitik har båda delarna. Det jag menade med att gräva gropar, som jag tycker att ni gör år er själva, är att ni där nere bara koncentrerar er på en del av sanningen, svagheterna, men konsekvent väjer undan och blundar för styrkorna. Jag hoppas att jag kan fortsätta använda båda ögonen och fortsätta prata om det vi är duktiga på men också det vi måste förändra därför att det inte fungerar tillfredsställande. Om jag får uttrycka det själv tycker jag att näringspolitiken nu, i den budget som nu diskuteras, är ny och modern. Den innehåller verkligen inte bara fantasier utan konkreta förändringar av hur näringspolitiken bedrivs, hur tekniköverföringen ser ut och hur stödformerna till företagen ser ut. Den innehåller utveckling av nya branscher. Det är inte fria fantasier, utan det är hårda och bra fakta. Men det måste göras mer, och det är på den nivån som jag tycker att debatten om näringspolitiken borde ligga. Jag tänker inte falla i den grop som Eva Flyborg nu grävde med att dra in Telia-Telenor i den diskussion vi nu för om svensk näringspolitik och svenskt entreprenörskap. Däremot vill jag när det gäller IT sektorn peka på två områden som jag jobbar med och som jag tror kommer att ha betydelse för den. Det ena är det förslag till förändringar i telelagen som regeringen presenterade i går, där vi öppnar för de företag som nu kan erbjuda tjänster i det mobila nätet. Internet och mobila teletjänster växer nu samman till ett område som är väldigt spännande och som kommer att innebära tillväxt och företagande, och Sverige kan ligga i framkanten genom detta förslag. Det andra handlar om de elektroniska signaturerna och om att verkligen möjliggöra handel på nätet. Om detta kommer det också en proposition om några månader till riksdagen. Detta tror jag är avgörande. Och det är inte fria fantasier. Det är propositioner, och det hoppas jag är något annat.
Herr talman! Det var egentligen inga direkta besked av Mona Sahlin, och det hade jag inte väntat mig heller. Hon säger att nu är vi moderna. Jag påstår att just den ideologiska kopplingen till socialismen och den socialdemokratiska regeringen, som t.ex. Telia-Telenor utgör ett så tydligt bevis på, är en stor olycka för Sverige och svenskt näringsliv. Där har vi olika inställningar. Det är helt klart, och det visar sig tydligt. Det verkar också som om musiksektorn är ett trumfkort som man gärna vill dra fram i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Ska det gå åt skogen kan det lika gärna göra det med musik - kanske är det en paroll som regeringen vill ta åt sig. Jag ska också gärna bidra med pengar till en spade så att regeringen kan gräva sig ur den stora grop man grävt åt sig själv, svenska skattebetalare och Telia
Herr talman! Det blir mycket gropar här. Jag avstår från att hoppa ned i dem nu. Det var inga besked, sade Eva Flyborg. Det är lite märkligt uttryckt. Vi diskuterar just nu budgetpropositionen och alla de konkreta förslag till förändringar som ligger på riksdagens bord att ta ställning till. Därtill diskuterar vi de förändringar som kommer i nästa steg, där vi nu har tillsatt utredningar. Det är ju den vägen man jobbar; det hoppas jag att Eva Flyborg också gör. Först utreder man, sedan lägger man fram förslag och sedan får riksdagen besluta. Vi kommer att återkomma många gånger under mandatperioden, och nästa mandatperiod också, med förändringar av näringspolitiken. När jag sade att vi är mer moderna menade jag faktiskt inte socialdemokratin utan Sverige och Sveriges företagare. Det är dem vi pratar om nu, som står i fokus, och som jag tycker förtjänar att ha uppmärksamhet både på styrkor och på svagheter. Sedan är det väldigt enkelt att se ned på diskussionen om det man kallar musikindustrin eller upplevelseindustrin. Men den är stor. Den består av företagare, verkliga entreprenörer, som ser lite annorlunda ut än IT-entreprenörerna eller industriledarna. Men de är företagare. De bidrar till utvecklingen och välfärden i Sverige och förtjänar att bemötas med samma respekt som den gamla tidens entreprenörer bemöts med i dag, som heter annat och kanske är 50 år äldre. Det är alltså inte bara poppis och roligt att prata om musik, utan det är en viktig del av svenskt näringsliv. Det hoppas jag att Folkpartiet också förmår se.
Herr talman! De sex punkter som Mona Sahlin talade om tycker jag i många fall låter bra och välbehövliga, någonting som landets småföretagare och företagare i allmänhet kan se fram emot. Men frågan är under vilken tidsperiod vi kan se fram emot att få dem som färdiga propositioner. Är det till hösten, till nästa vår eller dröjer det ett år, två år, tre år? När kan vi räkna med att de här sex punkterna landar hos oss här i riksdagen som propositioner som vi kan rösta på?
Herr talman! En del av de förslagen har ni redan nu på ert bord och kommer förhoppningsvis att rösta om under dagen. Andra delar kommer vi att återkomma till i särpropositioner under nästa år. Jag nämnde att några punkter kommer redan under våren. Sedan har vi en vårproposition och därefter en budgetproposition och nästa år har vi en vårbudget och en budgetproposition. Att politiskt arbeta med att förändra näringsklimatet måste göras kontinuerligt och uthålligt. Det är den socialdemokratiska regeringen beredd att göra. Jag lovar Mikael Oscarsson att han kommer att få många tillfällen att trycka på ja-knappen för bra förslag när det gäller näringspolitiken.
Herr talman! Jag tar det som ett löfte om att få de här förslagen och att vi i så fall ska få trycka på jaknappen. Men jag tänker också på kompetenskontot. Är det också någonting som inom närmaste tiden kommer som ett färdigt förslag? Det här är någonting som hastar, för vi har fortfarande hundratusentals människor som saknar arbete. Vi har ett nyföretagande som minskar på många fronter. De nedslående rapporterna som vi hörde talas om från exempelvis både Jobs & Society och ISA visar att vi hela tiden sjunker i de olika listorna för företagsklimat. Det är viktigt att de här löftena växlas in i konkreta åtgärder och att det inte dröjer en massa år. Ni avskaffade den avregleringskommission som den borgerliga regeringen hade. Det är viktigt att ni nu kommer till skott. Det är viktigt för vårt lands trovärdighet.
Herr talman! Kompetensfrågorna tar man itu med i två steg. Det ena är den arbetsplatsförlagda kompetensutvecklingen, som det finns möjligheter till redan under året som kommer. Andra steget är den individuella kompetenssatsningen, där vi på måndag kommer att presentera utredningen och utredaren och hur hon, för det blir en hon, tillsammans med parterna under året som kommer ska jobba fram ett förslag om hur man ska koppla kompetensutveckling så att jag som individ inte bara kan utveckla mig på det jobb jag har just nu, utan också skaffa mig kompetensutveckling för att kanske byta jobb och byta bransch. Det är den formen av frihet och trygghet som blir så viktig i den nya arbetsmarknad vi nu går in i. Sedan vill jag verkligen opponera mot uttrycket att Sverige hela tiden sjunker, alla andra går förbi oss och allt blir bara sämre. Det var precis så Mikael Oscarsson uttryckte sig. Detta är inte sant. Det är inte så att vi hela tiden sjunker. Ibland tycker jag att vi får känna glädje över att det äntligen finns andra länder, som var fattiga och inlåsta i ett kommunistiskt styre förr, som nu växer och där tillväxten är stark. Ibland är det inte så att vi sjunker utan att andra faktiskt kommer i kapp. Det tycker jag är alldeles utmärkt. När det gäller våra företag måste vi se att de är mer moderna och i framkant på utvecklingen än vad diskussionen ofta ger vid handen. Bara ett exempel: När EU-kommissionen skulle premiera de bästa IT företagen i Europa kom svenska företag på plats ett, två och tre. Det är de företagen som kommer att vara de stora tillväxtföretagen om några år. Sverige är modernt, men vi behöver fortsätta att förändra brister i vår näringspolitik.
Herr talman! Jag ska försäkra statsrådet att jag inte ska delta i någon gropdebatt. Sedan 1979 och fram till att jag kom in i riksdagen i fjol har jag jobbat mycket nära småföretag på regional och lokal nivå. Så jag vet var groparna finns. Även om skatterna ligger på annat bord vill jag ställa en fråga beträffande dieselskattehöjningen. Eftersom jag känner basnäringarna och åkerinäringen väl vet jag att den kommer att medföra väldigt höga merkostnader. I mitt hemlän beräknas de till 32 miljoner per år. Det finns risk för att enmansföretagen, åkarna och entreprenörerna, inte kommer att omfattas av satsningen på kompetensutveckling, som är en del av skatteväxlingen. Det har jag bl.a. sett i utredningsmaterial och i svaret på en skriftlig fråga som har utväxlats mellan oss. De företagarna bär till väldigt stor del en börda i den här kostnadshöjningen. Kan statsrådet här och nu försäkra att modellen för den insats som gäller kompetensutveckling blir sådan att även enmansföretag kan få del av den?
Herr talman! När det gäller den individuella kompetensutvecklingen, som vi nu förhoppningsvis kommer att få ett mycket spännande system för, kan jag garantera att en av de viktiga delarna i den utredning som nu sätter i gång är att se, inte om enmansföretagare ska omfattas utan hur. Kompetensutvecklingen måste nå de grupperna. Dieselskatten som Åke Sandström nämnde som bakgrund är ytterligare ett argument för att det är så viktigt att också dessa grupper får möjlighet att tillgodogöra sig denna skatteväxling och dessa kompetensmöjligheter.

Herr talman! Utredningen kommer som sagt att börja jobba redan på måndag. Den kommer att jobba tillsammans med parterna för att de redan under nästa års avtalsrörelse ska kunna ta hänsyn till och dra sin del av stråt till stacken för att sätta av resurser till kompetensutvecklingen. Systemet för individuella kompetenskonton hoppas jag kan börja gälla från den 1 januari 2001. Det är i alla fall ambitionen.

Herr talman! Vår tid rymmer, som vi tidigare har hört, rika möjligheter och stora hot. För att ta till vara möjligheterna och möta hoten behöver samhället inför 2000-talet växa utifrån en världsbild som är mindre fokuserad på materiell konsumtion och mer inriktad på kulturell utveckling, självtillit och livskvalitet. Politikens uppgift är framför allt att skapa lagar och regler som underlättar mångfald och förändring, samtidigt som sociala och miljömässiga aspekter måste få sätta gränser för marknadens utrymme. Produktion och konsumtion ska organiseras på ett uthålligt sätt i samklang med natur och människor. Näringslivet måste vara ekologiskt och socialt hållbart. Fantasi, flexibilitet och mångfald måste uppmuntras. De ekonomiska styrmedlen måste utformas så att det som är hållbart långsiktigt också blir lönsamt kortsiktigt. Vi vill ha ekonomiska styrmedel som bygger på att varje verksamhet får betala sina egna kostnader, inklusive miljökostnader och sociala kostnader. Det är det allra viktigaste medlet för att nå ett hållbart samhälle. Den marknadsekonomi som i dag utvecklas är inte värd namnet, eftersom de externa kostnaderna för en verksamhet i stor utsträckning betalas av det offentliga. Vinsterna privatiseras. Kostnaderna socialiseras. En hållbar utveckling kräver nya livsstilar och samhällsstrukturer. Det behövs en ny skattepolitik som gynnar en hållbar utveckling. Det krävs lagstiftning och rådgivning. Företagens verksamhet måste anpassas till kretsloppssamhället. De produkter som framställs ska kunna hanteras utan fara för miljö och hälsa under hela sin livscykel. Råvarorna ska i ökande omfattning bestå av material som återvunnits. Naturresurser ska egentligen inte utvinnas i högre omfattning än de återskapas. Den kursen måste vi ta ut, så att vi har riktningen och målen klara för oss. I betänkandet Näringsliv som vi hanterar i dag finns ett antal reservationer och frågor som jag vill kommentera. Först är det resurscentrum för kvinnor. När vi gick igenom budgetpropositionen var det svårt att förutse vad det lilla ordet integrera skulle medföra. NRC skulle integreras i NUTEK:s verksamhet. Jag tolkade detta som att verksamheten permanentades inom NUTEK, och jag var nöjd. Sedan visade det sig att de inblandade i projektet hade stora farhågor. Så småningom besannades deras farhågor när styrelsen för NRC, Nationellt resurscentrum för kvinnor, entledigades och projektgruppen avskedades. Miljöpartiet har arbetat länge och intensivt för skapandet av ett resurscentrum för kvinnor. Vi vill absolut inte se denna värdefulla verksamhet försvinna i någon diffus mainstreaming. Det finns en stor utvecklingspotential för kvinnligt företagande, och resurscentrum gör viktig nytta för att hjälpa fram kvinnors företagande. Jag vill nu försöka förklara hur jag kan stödja integreringsförslaget trots de farhågor som finns. Det som föreslås är en "jämtegrering" av NUTEK och en integrering av NRC i NUTEK:s ordinarie verksamhet. Jag förutsätter och lägger ansvaret på NUTEK att detta inte försvagar arbetet med att främja kvinnors företagande. Det kommer att på ett tydligt sätt att framgå av regleringsbrevet att den verksamhet som bedrivits inom ramen för NRC ska fortsätta inom NUTEK:s ordinarie verksamhet. Regeringen ska också följa upp och utvärdera hur den nya ordningen fungerar och informera riksdagen om hur den fungerar. Under nästa år avser utskottet också att på eget initiativ hålla sig informerad om hur integrationen av verksamheten förlöper. Utskottet understryker också vikten av att den kompetens som har byggts upp inom NRC-projektet och de erfarenheter som har gjorts tas till vara i det fortsatta arbetet inom NUTEK. Det sista känns som en knäckfråga. Jag har känt att det har varit mycket illavarslande att projektgruppen NRC avskedats och att styrelsen har lagts ned. Det har med rätta väckt misstänksamhet och bestörtning bland de aktiva i verksamheten. Ett sätt att ta till vara kunskaper och erfarenheter kommer att bli den nya referensgruppen för verksamheten. Generaldirektören för NUTEK, Per-Ola Eriksson, har berättat att i referensgruppen avses företrädare för lokala och regionala resurscentrum ingå liksom delar av den gamla projektgruppen och styrelsen och dessutom andra aktörer som arbetar med jämställdhetsfrågorna.

Även detta har utlovats av

Herr talman! Ett år efter riksdagsbeslutet om Sveaskogs bildande finns det anledning att hysa oro för att företaget inte ska utvecklas enligt de intentioner som angavs i propositionen. Jag har i en fråga till näringsministern efterlyst ett styrdokument för Sveaskogs verksamhet. Det finns inget. Ministern hänvisar till bolagsordningen, där det på sex korta rader står: "Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva skogsbruk och skogsindustri samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall medverka till att markbyten underlättas såväl genom förvärv som försäljningar och bidra till en ökad konkurrens på virkesmarknaden i avsikt att skapa en bättre virkesförsörjning för köpsågverken och andra aktörer. Bolaget skall i sin verksamhet beakta naturvårdshänsyn, vilt och faunavård". Så står det. Jag menar att det är anmärkningsvärt att man ska behöva gå till pressen för att få besked om statens verkliga syfte med Sveaskog. I en intervju i Dagens Nyheter säger näringsministern: "Jag skulle vilja att vi växlade över mer skog till Sveaskog. Det kan komma från olika håll. Jag talar om produktiv skogsmark, så att vi kan få tillbaka det Domänverk som vi hade förut. Jag tycker att staten ska vara en stor skogsägare". Herr talman! I propositionen fanns inte uttalat att Sveaskog skulle bli en ny stor statlig jätte som skulle samla på sig mer och mer av den värdefulla produktiva skogsmarken. Där stod heller ingenting om att Sveaskog skulle bedriva skogsindustri, men det står nu i bolagsordningen. Jag frågar mig om regeringen kanske har vilsefört riksdagen inför beslutet om bildandet av Sveaskog. I en tidningsintervju med Sveaskogs ordförande bekräftas att statens ambition är att köpa skog, inte sälja. Men samtidigt lovar ordföranden att Sveaskog inte ska konkurrera med bondekogsbruket om marken. Det är bra. Men var finns Assi Domäns gamla uppdrag att verka för att erbjuda enskilda skogsägare möjlighet att tilläggsköpa mark för att på så sätt stärka den enskilda familjens skogsinnehav och möjligheter till utkomst? Herr talman! Jag har besökt köpsågverk i Norrlands inland, och deras uppfattning är att virkesförsörjningen inte har blivit bättre utan snarare sämre sedan Sveaskog dök upp som en ny aktör på virkesmarknaden. Precis som miljöorganisationerna ifrågasätter jag i dag regeringens miljöambitioner i Sveaskog. Kommer Sveaskog verkligen att nyttjas för att staten ska kunna uppfylla sitt övergripande miljöansvar? Herr talman! Det är min mening att Sveaskog måste granskas under lupp och att regeringen bör ge en utförlig redovisning av strategin för det statliga ägandet i Sveaskog. Den hittills tillgängliga informationen om Sveaskogs verksamhet bekräftar verkligen behovet av att riksdagen i dag bifaller den skrivning som finns i reservation nr 6.

Herr talman! Jag har inte läst den ISA-rapport som Mikael Oscarsson och Karin Falkmer haft som krycka i denna debatt. Däremot var jag tillsammans med några riksdagsledamöter från Moderaterna, kd och Vänstern på ISA-kontoret i New York och träffade dess ledning. Det var en väldigt stolt ledning. Det var en ledning som uttryckte att man i Amerika känner mycket stort intresse för Sverige, inte minst i framtidsbranscher som läkemedelsindustri och IT. Det var också män som var väldigt stolta över att det nyligen hade funnits en artikel i New York Times som talade om den oerhört starka utvecklingen i Sverige, som hade läst Fortune, som hade läst Business Week, som hade läst om hur Paul Krugman sade att IT och nordbor passar ihop som sill och kokt potatis och som talade om det stabila företagsklimatet i Sverige. Men förmodligen hade de inte haft tillfälle att lyssna på oppositionen i näringsutskottet, för då hade de undrat om det kan finnas så mycket glädje och framtidstro i ett land som har en så ovanligt trälig och ledsen opposition. Men kanske hade de tänkt att dessa killar och tjejer hamnade i en depression när de själva satt i regeringsställning och att de ännu inte har kommit upp ur den - ännu inte orkat se det som händer på många ställen i vårt land. Kanske har de inte heller, när de talar om facket som bromskloss på olika områden, orkat se det som händer i stora delar av svensk industri. På Garphyttebruk har Metall varit väldigt aktivt för att löntagarna ska ta ett ökat ansvar för produktionen. Där arbetar vanliga verkstadsarbetare tillsammans med forskare på Örebro universitet för att utveckla metall på väldigt intressanta sätt. Kanske har de inte heller varit i Degerfors och kommit till Avesta Sheffield och sett hur metallarna där tagit ansvar för att utveckla förtaget till ett världsledande företag inom sin sektor - ett företag som bara för några år sedan var utdömt. Inte heller har de varit, skulle jag tro, på Getinge och sett hur man nu arbetar med ny arbetsorganisation, där facket spelar en pådrivande roll tillsammans med en progressiv företagsledning för att skapa en modern arbetsorganisation. Kanske har man inte sett att framgångsrika företag vårdar sin personal eller inte förstått att en av de absolut viktigaste reformerna under 90-talet har varit Kunskapslyftet - det kunskapslyft som ska säkra att alla, inte bara några, blir delaktiga i att bygga Sverige starkt. Vi får inte ett starkt Sverige om vi har en kraftig uppdelning mellan å ena sidan en lågproduktiv grupp i lågproduktiva sektorer och å andra sidan en liten elit i några företag. Vi får Sverige starkt om vi stärker hela svenska folkets möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet. En av nycklarna till den svenska styrkan på lång sikt är den stora tillgången till datorkunskap. Ett skäl till att Sverige nu börjar bli världens IT-tätaste land är att de fackliga organisationerna - LO - genom sitt initiativ med LO-datorer startade en stark utveckling där vanliga hushåll började intressera sig för det nya. Och nog var det ett strategiskt beslut när vi i skatteutskottet sade att skatteavdraget för hemdatorer till anställda ska villkoras med att erbjudandet ges till alla anställda, inte bara den elit som företagen skulle kunna välja ut. Herr talman! När vi nu talar om utveckling i näringslivet inför 2000-talet är det viktigt att se hur medvetna statliga satsningar kan påverka en framtida utveckling av näringslivet. Ett sådant exempel är restaurangutbildningen i Grythyttan. Hällefors kommun är en kommun som mer än många andra förlorat befolkning, där strukturomvandlingen i näringslivet har varit oerhört stark. Under 70-talet etablerades en restaurangnäring i Grythyttan beroende på en skicklig entreprenör, Carl Jan Granqvist. Han kom med idén om en kvalificerad akademisk restaurangutbildning i Det här skakade många på huvudet åt. Det stämde inte med etablissemangets syn på vad man skulle kunna göra i en brukskommun som Hällefors. Men med hjälp av politiskt stöd från sin kommun, med hjälp av en framsynt länsstyrelse och på grund av att riksdagen - inte den borgerliga regeringen - vågade säga ja till restaurangutbildningen har vi i dag en av Nordens mest intressanta satsningar i kommunen. Ur den börjar det växa fram annan industri. Det handlar om livsmedelsindustri. Det handlar om samverkan med restaurangnäringen i landet. Det är ett exempel - precis som Hultsfred är ett spännande exempel. Det är angeläget att vi från statens sida hjälper till att stödja den positiva utvecklingen, inte minst genom att se över företagsstödet och möjligheten att stödja etablering av livsmedelsindustri i stödområdena. Ett annat område som vi har motionerat om från Örebro län är behovet att stärka samverkan mellan den gemensamma sektorn och industrin. Vi har i Sverige mycket starka satsningar på forskning inom det medicinska området. Det har lett till att det i Sverige vuxit fram några av världens mest framstående läkemedelssatsningar. Låt oss gå vidare och se vad vi kan göra när det gäller produktutveckling på andra områden.

Jag vädjar till utskottet, till Regeringskansliet och till NUTEK att titta på den motion som vi lämnade om ett IUC för samverkan mellan offentlig verksamhet och industrin. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande. Jag tror på Sverige. Jag tycker att det har visat sig i hela den utveckling som har varit på senare år att Sverige är ett modernt land med förmåga att utveckla det moderna entreprenörskapet.

Herr talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1, Bedömning av regeringens resultatredovisning. Det moderata budgetalternativet innebär 250 miljoner kronor mindre än vad regeringen föreslår till utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling. Det kan låta bestickande i den rådande regionala obalansen, med en stark utflyttning från många regioner och uppenbara svårigheter för många kommuner, att föreslå en minskning av det regionalpolitiska anslaget. Men utveckling är inte detsamma som bidrag. Den utveckling vi moderater vill se i hela landet kommer inte att komma till stånd tack vare ständiga uppräkningar av regionalpolitiska anslag. En regionalpolitik värd namnet måste ha sin grund i en strategi för utveckling och tillväxt. Det vanliga argumentet för en bra regionalpolitik är ofta liktydigt med hur många miljarder kronor som spenderas på stöd och bidrag i olika former. Fråga kommunpolitiker runtom i Sverige vad de anser vara den bästa formen av regionalpolitik, och vi kommer att få lika många förslag på bra regionalpolitik som det finns kommuner. Och det är inte underligt egentligen, när man betänker hur olika landet och dess regioner ser ut. Ett återkommande svar är nog att Norge är ett föredöme på området. Några förespråkar Irland eller Finland och menar att utvecklingen i dessa länder talar sitt tydliga språk. Ett annat land som också nämns som förebild är Danmark - ett land som helt har lagt ned sin regionalpolitik. Det är inte en alldeles lätt uppgift att utifrån tidigare erfarenheter och internationella jämförelser forma en metod för regional tillväxt som kan gjuta mod i människor och företag och skapa tillväxt i geografiskt avgränsade områden. Det enda tvärsäkra man kan säga är att nuvarande system för regional tillväxt inte fungerar. Det är nationella stödområden, strukturfonder, gemenskapsinitiativ, företagsstöd och tillväxtavtal i en enda röra. Tänk er själva in i situationen att företagare eller bygdeutvecklare ska hålla reda på detta gytter av specialregler och dessutom ständiga förändringar av desamma. Vi måste bort från den här röran av olika bidrag, och som politiker är det viktigare att se till helheten och analysera totaleffekt när vi formulerar våra förslag. Det kan verka kreativt och framåt att som regionpolitiker ståta med den tjockaste bidragskatalogen som vi har att erbjuda företagare och enskilda. I en dylik situation är det lätt att glömma de effekter som den "vanliga" eller reguljära politiken skapar. Man kan förledas att tro att regionalpolitiska medel kan kompensera för de regionala konkurrensnackdelar ett förslag kan få. Det är utomordentligt viktigt att det regionala helhetsperspektivet finns med när beslutet fattas. Exemplen är många på att de s.k. vanliga besluten drabbar just de mest utsatta områdena hårdast. Det mest näraliggande just nu torde vara höjningen av dieselskatten - en skattehöjning som drabbar dem som bor och verkar längst bort hårdast. Men vem talar regionalpolitik när den skattehöjningen klubbas igenom? Då har man bytt vokabulär och talar om miljöskatter. Men för den lille skogsägaren, verkstadsindustrin i inlandet eller mjölkbonden kan den här miljöskatten bli ytterligare ett snäpp i den snara som dras åt om vederbörandes verksamhet. Det förekommer olika siffror på de nivåer i förlorad konkurrenskraft som skogsbruket tappar på den här skattehöjningen, men det står utom allt tvivel att den skog som befinns längst ifrån pappers eller massafabriken förlorar allra mest på den här åtgärden. Oftast eller nästan alltid finns den här skogsråvaran parkerad längst inne i de områden eller regioner i Sverige som har det besvärligast med låg marknadsförsörjning och höga kommunalskatter. I en dylik situation väger förstås regionala utvecklingsbidrag, tillväxtavtal och allt vad bidragsvokabulären nu heter ganska lätt. Herr talman! Utan att överdriva är det direkt kontraproduktivt mot allt vad som kan betecknas som god regionalpolitik att klippa till med en dylik skattehöjning. God regionalpolitisk helhetssyn eller en enkel analys av de konsekvenser den här skattehöjningen för med sig hade förpassat förslaget om höjda dieselskatter till papperskorgen. Vi kan diskutera i det oändliga om bidragens vara eller icke vara eller om infrastrukturens betydelse för regional utveckling. Så länge som vi inte analyserar alla de effekter som den förda politiken ger kommer vi aldrig att kunna formulera en framgångsrik strategi för regional tillväxt och utveckling. Om vi vill förändra regionalpolitiken, och inte bara själva definitionen, måste den nya inriktningen utgå från regioners möjligheter och konkurrensförmåga. Min utgångspunkt är då att politiken ska inriktas på att eliminera tillväxthinder. Därmed skapas en grund för företag och individer att själva lösa sina problem. Det blir alltså inte som nu när debatten fokuseras på den hjälp som alltid ska komma från ett annat håll. Regionerna ska få hjälp, men de ska få den i form av konkurrensbefrämjande åtgärder och inte som nu i form av bidrag. Kalla det gärna för en tillväxtpolitik! Härigenom främjas en utveckling som baseras på regionernas egen duglighet, traditioner och kreativa förmåga. För att det här ska bli verklighet krävs en politik som baseras på en genuin förståelse för företagandets villkor. Att höja vägstandarden, förbättra företagarklimatet och bygga ut IT-möjligheterna samt öppna för konkurrens inom den offentliga sektorn är några exempel på åtgärder som förbättrar regionernas konkurrensförmåga. Det allmänna klimatet för investeringar och entreprenörskap förbättras därigenom, och förutsättningarna för mera go ute i våra bygder förbättras. Beträffande företagsstöden kan jag i en framtid se en utveckling där de nationella företagsstöden ersätts med stöd från strukturfonderna. En sådan utveckling förutsätter en nationell medfinansiering som maximalt utnyttjar de möjligheter som finns inom EU stöden. För närvarande har vi en situation med både nationella stödområden och EU:s olika regionalpolitiska stöd. För att en sådan här utveckling ska vara bra måste den inhemska byråkratin omkring strukturfonderna lättas upp. Det är en absolut förutsättning, och det skulle innebära att även de små företagen får lättare än i dag att hantera regelsystemen. Förskott eller utbetalning vid flera tillfällen under projektets gång av redan beslutade projektmedel förbättrar de små företagens möjligheter att använda strukturfondsmedel som finansiering. Fördelarna med ett minskat bidragsflöde är uppenbara. Byråkratin runt stödhanteringen minskar samtidigt som antalet bidragsregler minskar i motsvarande mån. Vidare minskar risken att stöd utbetalas som snedvrider konkurrens. Men den allra viktigaste faktorn är nog att den strukturbevarande effekt som företagsstöden har försvinner. Härigenom främjas en utveckling av företagande i svaga regioner mot mer tillväxtorienterade branscher. Men för att den här inriktningen ska vara realistisk krävs en radikal omläggning av politiken. Om stöd och bidrag ska minskas måste skatterna sänkas. Det är omöjligt att bortse från att det höga skattetryck som råder i vårt land också har en hämmande inverkan på företagandet och tillväxten i hela landet. I en regionalpolitisk diskussion är det omöjligt att inte ta upp infrastrukturen och kommunikationer som en avgörande faktor för konkurrenskraftiga regioner. När det gäller vägstandard är läget så allvarligt på sina håll att skogsbolag inte vågar investera i ny produktion på grund av det dåliga vägnätet. Råvaruförsörjningen äventyras när vägsystemet stängs av. Mot bakgrund av vägarnas betydelse för den svenska samhällsutvecklingen, med ökade krav på just in time-leveranser och hårdare konkurrens, ökar behovet av en ny trafikpolitik för vårt land. Vi moderater föreslår därför en långsiktig och kraftfull satsning på våra vägar. Vi anser att det är nödvändigt för att säkerställa regionernas konkurrenskraft och därmed förbättra våra bygders möjligheter att leva och utvecklas. Herr talman! Kvalificerat arbete kan nu genom ny teknik utföras i glesbygden. Studier och kompetenshöjning kan ske på distans. Det ger bygder som tidigare hade begränsade utvecklingsmöjligheter nytt hopp. Den informationstekniska infrastrukturen spelar en avgörande roll för var etableringen sker av de nya snabbväxande företagen. Att bidra till en snabb utbyggnad av den informationstekniska infrastrukturen blir därmed en grundbult för en framtida regionalpolitik. Herr talman! Jag har här beskrivit en framtida regionalpolitik som tydligare än tidigare fokuserar på tillväxt. En förutsättning för detta är att villkoren för företagande förbättras och att kraftfulla satsningar görs på vägförbättringar och informationsteknisk infrastruktur. Till sist vill jag ställa en fråga till majoriteten med tanke på den kritiska situation som råder med utflyttning och svag ekonomisk utveckling i många av våra regioner. Kan majoriteten i något avseende ansluta sig till en åtgärdsplan för regional utveckling som jag här har skisserat på?

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 5 samtidigt som jag vill betona att jag naturligtvis står bakom alla reservationer som kristdemokraterna har eller delar med andra partier i betänkande NU2. Regionalpolitiken är inne i en viktig förändringsfas, som så mycket annat i vårt samhälle. Den utredning som arbetar ska så småningom föreslå nya mål för den nationella s.k. lilla regionalpolitiken. Det synes både riktigt och viktigt att så sker. Inte minst medlemskapet i EU och därmed tillgången till de olika fonderna, EG:s strukturfonder, gemenskapsinitiativ osv. kräver att anpassning genomförs. Jag vill än en gång understryka det faktum att regionalpolitiken i stort sett blir verkningslös om den grundläggande förutsättningen saknas. Denna beskrivs i reservation 1 bl.a. med orden: "En framsynt regionalpolitik måste ta sin utgångspunkt i en genuin förståelse av företagandets villkor." I vår regionalpolitiska motion tar vi bl.a. upp frågan om nedsättning av socialavgifterna för vissa företag inom det nationella stödområdet A. Vi är medvetna om att det förs förhandlingar med kommissionen om reglerna för denna stödform eftersom kommissionen inte accepterar detta slags stöd. Syftet med stödet är att man ska kompensera företag i delar av Norrlands inland för konkurrensnackdelar som t.ex. det geografiska läget, en låg befolkningstäthet, långa avstånd, ogynnsamma klimatförhållanden, en liten lokal marknad och höga kostnader för transporter. Jag förundras över den stelbenthet som kommissionen visar när det gäller dessa frågor. Förstår man inte lägesfaktorn och dess betydelse ur konkurrenssynpunkt? Har dessa kommissionens företrädare inte läst geografi i skolan, som de gick i en gång i tiden? Jag förutsätter naturligtvis att våra förhandlare inte viker sig alltför lätt utan att de verkligen för fram argumenten om lägesnackdelarna. Vi yrkar i vår motion liksom i reservation 3 att vi ska återgå till att jordbruksföretag, skogsföretag, trädgårdsföretag m.fl. tas in i stödformen. Regeringen föreslår i stället att fler företag ska stängas ute. Ett antal företag står alltså inför det faktum att kostnaden, efter nyår, stiger med de åtta procentenheter som de har haft som stöd för arbetskraften tidigare. I en redan tuff konkurrens för t.ex. sågverksbranschen kan detta betyda skillnaden mellan vinst och förlust. Det handlar därmed om överlevnad. Har verkligen regeringens förhandlare pekat på idén bakom denna stödform? Det tycks i alla fall inte ha gått fram i Bryssel. Vi kritiserar också i vår motion N277ett annat förslag. Regeringen begär att få riksdagens godkännande när det gäller att bestämma om vilka områden som ska ingå i det nationella stödområdet. Skälet är, enligt regeringen, att EG-kommissionens riktlinjer till stor del bestämmer vilka områden som ska ingå i de nationella stödområdena. Jag kan förstå att regeringen tycker att det är enklare att slippa gå till riksdagen. Men i reservation 5 påvisar vi tillsammans med Moderaterna och Folkpartiet att frågan är av en sådan vikt att det inte är rimligt att riksdagen lämnar ifrån sig beslutanderätten till regeringen. Enligt kristdemokratiskt synsätt är detta en typfråga där subsidiaritetsprincipen ska gälla, dvs. beslut ska fattas på lägsta effektiva nivå, som i denna fråga är den enskilda nationen. Frågan för regeringen i förhandlingsarbetet med kommissionen borde självklart vara att förenkla riktlinjerna och principerna för det nationella regionalpolitiska arbetet till en större handlingsfrihet för de enskilda nationerna. Jag har inte blivit övertygad om att regeringens uppläggning av förhandlingarna haft det syftet.

Fru talman! Utgiftsområdets titel Regional utjämning och utveckling är utan tvivel utmanande. Läget för oss här i landet visar att vi har en mycket lång väg kvar för att nå ambitionen regional utjämning och utveckling. Intresset är inte heller lika starkt från alla partierna här i kammaren, och jag inser detta faktum. En studie av anslagsframställningarna under de senaste fem åren ger ett tydligt besked. Skogsbygder och glesbygder ses som tärande delar medan endast storstäderna är närande - det är ett vanligt inslag i debatten. Vi kan inte ha det på det sättet. Vi måste gemensamt inse att stad och land behövs. Personligen tycker jag att det är dags för en begreppsförändring. Vi borde döpa om skogs och glesbygderna till resursbygder i stället. Det låter mera positivt. Trots en ofta negativ syn från den centrala nivån finns det ett stort intresse från många att bo och verka på landsbygden och även att starta företag. Flyttningsstatistiken bekräftar att det inte är den egentliga landsbygden som har tappat mest folk under senare tid, utan det är de små centralorterna. Jag tror att man värdesätter livskvalitet väldigt mycket, och det kommer också mer och mer in i avvägandena. Den regionala obalansen är självfallet alarmerande, som också har berörts tidigare här i kammaren. 220 av 289 kommuner tappar folk. Det finns egentligen bara förlorare i den här negativa utvecklingen, och vi måste komma överens om hur vi ska kunna ändra den. En för gles resursbygd och en för tät tätort är inte bra, det ser vi också i vår huvudstad. De höga bostadskostnaderna, trafiksituationen och miljösituationen är exempel på negativa konsekvenser av överhettningen. Vad kan vi då göra? Till att börja med måste vi ta till vara den utvecklingskraft som finns överallt. De kvinnliga företagarnas och ungdomarnas situation måste uppmärksammas. Det är lite dåligt med det överlag. Enklare regler, inte svårare, måste införas. Vi måste underlätta för människor att starta och driva företag. Självfallet behövs det också lägre företagsskatter. I det sammanhanget har jag särskilt intresserat mig för vad dieselskattehöjningen innebär för oss som bor i ytvida län. Konsekvenserna är förödande, vilket också Ola Sundell har understrukit. I vårt hemlän handlar det om 32 miljoner i merkostnad per år för näringslivet - och det innefattar inte persontrafiken. Det är också dags att diskutera differentierade skatter och avgifter. Jag tänker närmast då på drivmedel, men det finns ju andra exempel som jag ska återkomma till. Regionalpolitikens uppgift är ju att utjämna skillnaderna i kostnader för att driva en verksamhet. Det finns flera konkreta insatser. Reseavdragen för resor till och från jobbet har ju diskuterats. I den här kammaren har vi diskuterat om man i vattenkraftsregionerna kunde få till stånd samma system som finns i Norge, nämligen en återbäring av en del av de vinster som görs på vattenkraften som ska användas för regionernas infrastrukturförbättringar. Herr talman! En annan viktig fråga är hur statliga myndigheter har klarat av sitt ansvar när det gäller regional hänsyn. Jag ägnade en del av juli månad åt att detaljstudera den rapport som Glesbygdsverket har lämnat, och det var faktiskt ingen munter läsning. Den visade att kraven från regeringen var otydliga när det gäller vad man har att ta hänsyn till. Det saknas också delmål eller andra mätbara etappmål. Låt mig ta upp några exempel. I regleringsbrevet för Luftfartsverket, för Posten och för Vägverket står det att man ska arbeta utifrån att det ska bli lika villkor i hela landet. Verkligheten är annorlunda. Alla vi som finns i närheten av verkligheten inser också detta. Det har inte fungerat. Jag anser att vi tillsammans mera måste debattera vad de statliga myndigheterna har för roll och för uppgift när det gäller regional utjämning och utveckling. Herr talman! Den högre utbildningen är utomordentligt viktig. För Centerpartiet är ett decentraliserat kunskapssamhälle en utgångspunkt där de mindre och medelstora högskolorna utgör en bas. Vi har här inte tid och möjlighet att diskutera detta vidare. Takten i utlokaliseringen kanske har varit väl så hög. Man kan ifrågasätta om det är dags för en översyn. Men som grundprincip är detta viktigt. Men regionalpolitiken handlar definitivt inte bara om pengar, som en del tror. Om staten går före och drar in service i form av post, av tele, av kommunikationer, av erforderliga medel till drift och underhåll av vägar - vi hade en lång debatt om det förra veckan - av myndigheter såsom tingsrätter och åklagarväsende, av polisresurser osv., pekar regionalpolitikens belackare finger och säger: Se där, regionalpolitiken har misslyckats. Men den lilla regionalpolitiken omfattar i budgetförslaget 3,3 miljarder, och det är inte mycket i det stora sammanhanget. Det finns ett annan viktigt område där vi tillsammans måste utröna de möjligheter som finns utifrån infrastrukturens betydelse. Infrastrukturen har mycket stor påverkan på lokal och regional utveckling. Den tillsatta regionalpolitiska utredningen har också en stor och viktig uppgift, och vi väntar med spänning på rapporter från den. Herr talman! Det måste självfallet bli en samsyn om att man ska tillvarata de resurser som finns i hela landet, och vi måste ha en politik som möjliggör det. Vi får inte vända den perifera delen av vårt land - sett från huvudstaden - ryggen. När det gäller föreliggande betänkande finns det ett antal reservationer. Med hänsyn till min talartid vill jag bara understryka att reservation nr 3, som är gemensam, handlar om ett utökat stöd till jord och skogsbruk i form av nedsättning av sociala avgifter. Det rör sig faktiskt inte om ett stöd, utan det är en kompensation för lägesnackdelar och högre kostnader. Syftet är att skapa mer rättvisa villkor. Denna nedsättning har funnits tidigare, men nu sätter sig EU-kommissionen sig emot den. Med vilken kraft som regeringen verkligen har tryckt på i frågan är osäkert. Vi har också en gemensam reservation när det gäller EU:s strukturfonder, byråkratin och de krångliga reglerna kring detta, vilket här också tidigare har berörts. Avslutningsvis vill jag säga att vi anser att områdesindelningen för nationella stödområden och de kommuner som ingår i dessa bör vara kvar till dess att utvecklingen har blivit mera positiv. Avesta är ett sådant exempel. Vi har en ojämn tillväxt i landet, och det bör vi beakta. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 3 och 6.

Herr talman! Jag ber om ursäkt för att jag liksom flera andra är lite skrovlig. Men jag ska försöka att bli hörd i alla fall. Med erfarenhet av riksdagens arbete under många år - i första hand som anställd - kan jag bara konstatera att regionalpolitiken som vanligt kommer upp under de sista skälvande timmarna av höstens arbete. Frågorna om regional utjämning och utveckling är mycket viktiga, men med hänsyn till mina kollegers berättigade önskemål att komma hem med bokade flyg och tåg ska jag försöka fatta mig kort. Jag ställer mig givetvis bakom de reservationer där Folkpartiet finns med, men jag yrkar bara bifall till nr 1 och 2 för att vi ska vinna lite tid. Vi i Folkpartiet tror att det kan finnas anledning att inrätta en glesbygdsombudsman. Vi föreslår att den regionalpolitiska utredningen får tilläggsdirektiv om utredning av en sådan funktion. Både enskilda och företag som anser att staten inte fullgör sina skyldigheter när det gäller olika glesbygdsfrågor bör ha möjlighet att anmäla missförhållanden till någon. Jag har förmånen - och samtidigt den mycket svåra uppgiften - att delta i den regionalpolitiska utredningen. Den har fått mycket omfattande direktiv och ska egentligen belysa de allra flesta politikområden - kommunikationer, utbildning, arbetsmarknadsfrågor, befolkningsutveckling m.m. Jag anser att det finns skäl att avvakta vad den utredningen kommer fram till innan vi ger oss in i hårda debatter här i kammaren. Jag är t.o.m. optimist nog att tro att utredningen gemensamt ska kunna lägga fram ett bra förslag som vi kan vara ense om. Personligen har jag uppfattningen att den s.k. lilla regionalpolitiken inte är den viktigaste delen för att åstadkomma det som jag uppfattar som huvudsyftet, att åstadkomma regional balans i hela landet. I stället måste vi alla i våra partier försöka skapa förståelse för att det är infrastrukturen och utbudet av samhällsservice som är viktigast för att behålla människor i glesbefolkade områden och få företag att etablera sig där. Det är också flera talare som redan har varit inne på det. Fungerande sjukvård, skola, barnomsorg, vägar och IT-struktur är mycket viktigare enligt min mening än selektiva företagsstöd. Bland de rapporter som den regionalpolitiska utredningen redan har fått i sitt pågående analysarbete finns också uppgifter som ger belägg för att selektiva företagsstöd inte gör särskilt stor nytta och att de också ofta satsas på väldigt traditionellt företagande. Så till en annan fråga. Ett av de viktigaste skälen för ungdomar att flytta är att de flyttar till högre utbildning. Därför är det viktigt att vi fortsätter satsningen på utlokaliserad utbildning och distansutbildning. Jag är givetvis helt på det klara med att vi inte kan ha stora högskolor och universitet överallt. Men tillgång till högre utbildning inom rimligt avstånd - antingen genom IT-teknik eller rent fysiskt - är viktigt. Slutsatsen av mitt inlägg är alltså att infrastrukturen är oerhört viktig för regional balans. Men det får inte vara så att en bro över Öresund betecknas som infrastuktursatsning medan en bro vid Höga kusten benämns som regionalpolitisk satsning. Det förekommer sådana missförstånd i den debatt som förs. Till sist vill jag säga några ord om Nationellt resurscentrum för kvinnor. Även om det hör till föregående ärende har det betydelse också för regionalpolitiken. Jag har svårt att förstå t.ex. Miljöpartiets ställningstagande när det gäller integreringen av NRC i NUTEK:s ordinarie verksamhet. Såvitt jag har förstått har ni mycket intensivt varit ute och sagt att ni vill stödja NRC. Personligen har jag stora farhågor för att integreringen kommer att innebära försämringar för regionala resurscentrum och för lokala resurscentrum ute i landet.

Herr talman! När regionalpolitiken etablerades på 60-talet fanns det en förhållandevis entydig bild. Syftet var att länka en del av tillväxten i överhettade områden till regioner med underutnyttjade resurser genom direkta ekonomiska stimulanser framför allt till enskilda företag - ja, man kan nog säga att det var enbart till enskilda företag. Om politiken på detta område var framgångsrik skulle den leda till att minska inflationstrycket i överhettade områden, och investeringarna skulle kunna utnyttjas bättre i andra delar av landet. Det var med andra ord ett motiv som också stod i samklang med de övergripande ekonomisk-politiska målen. Politiken markerade också ett trendskifte där följdverkningarna av en ensidig satsning på arbetskraftens geografiska rörlighet skulle kunna motverkas. Det var inte självklart att tvingande arbetsmarknadsskäl skulle vara motiv för att flytta. Individens val av boendeort skulle genom den här politiken på 60-talet väga tyngre. Etableringen av regionalpolitik sammanföll också med dåtidens snabba industriella tillväxt. Det fanns ett mycket starkt behov av arbetskraft i södra delarna av vårt land samtidigt som skogsbruket främst i Norrland rationaliserades mycket kraftigt. Regionalpolitiken sammankopplades därför i mycket hög grad med det man på 60-talet brukade kalla för statens Norrlandspolitik. Man kan säga att man såg regionalpolitiken som ett sätt att med statliga insatser snabba på och öka moderniseringen av landets norra delar. Herr talman! Den här mycket föråldrade synen på främst norra Sveriges inland blev ju också något av en ledstjärna för regionalpolitiken. Regionalpolitiken blev ett verktyg för att industrialisera och modernisera hela landet. I takt med att möjligheterna att avlänka tillväxt från överhettade regioner minskade och att drivkrafterna i ekonomin successivt förändrades har också den regionalpolitiska arsenalen utökats enormt. Samtidigt har också politikområdet breddats både när det gäller innehåll och geografisk omfattning. Vi har i dag fler mål och vi har fler medel på detta område än någonsin tidigare. Framför allt under 70-talets strukturkris i vårt land kom regionalpolitiken att utvecklas till en kompenserande och omfördelande politik. Exempelvis kan man säga att den mycket omfattande omlokaliseringen av statliga verk blev något av ett verktyg för att kompensera en ort för bortfall av arbetsplatser. Det var 20, snart 30 år sedan, men historien går faktiskt igen även i dessa tider. Den formella regionalpolitiken eller, som vi benämner den, den lilla regionalpolitiken, har knappast trots radikalt förändrade omvärlds och omgivningsförutsättningar genomgått någon genomgripande omprövning. Vad vi nu i stället noterar är att man försöker påverka utformningen inom andra och flera politikområden, dvs. att man vidtar flera åtgärder när det gäller den stora regionalpolitiken. Herr talman! Den ekonomiska tillbakagången har präglat stora delar av det 90-tal vi nu är på väg att lämna. Det har också inneburit omfattande behov av att sanera statsfinanserna. Det här utvecklingen, en sanering av statsfinanser i kombination med en mycket snabb internationalisering av ekonomin, innebär att den kompensations eller omfördelningspolitik som vi hade på 70 och 80-talen inte längre är möjlig i det tjugonde århundradet på samma sätt. Vi kan alltså konstatera att omständigheterna för budgetsanering och avregleringar av förut reglerade marknader som skapade regionala obalanser är något som måste rättas till. En allt viktigare fråga för regionalpolitiken i framtiden blir hur vi använder de begränsade resurser som står till buds på ett effektivt sätt. Att diskutera en regions långsiktiga utvecklingsmöjligheter och vad som kan göras för att stärka regionen blir både mer nödvändigt och mer relevant för framtiden. Vi ser helt andra och nya trender utvecklas, och vi måste ha förmåga att lösa det här med andra metoder. Ta t.ex. nedläggningen av flygflottiljen i Söderhamn. Det var inte enbart antalet jobb på kort sikt som stod i fokus, utan det handlade mer om att utveckla kvalitativa aspekter och om hur olika insatser kunde bidra till en positiv utveckling för just den region där Söderhamn befinner sig. Det kommer alltså att bli mer relevant för staten och för oss som beslutsfattare att ställa frågor som hur resurserna ska användas på bästa möjliga sätt och hur bästa möjliga betingelser kan skapas i alla regioner i vårt land. Den regionalpolitiska utredningen, vilken jag och tre andra debattörer i denna debatt ingår i, ska under nästa år lämna förslag om vad vi tror kommer att behövas i form av regionalpolitik för framtiden. Vi har många stenar att vända på. Vi vänder på varenda sten. Och jag är övertygad om att när utredningen lägger fram sitt förslag som sedan ska leda till en proposition kommer man att se en regionalpolitik som ser helt annorlunda ut än den som vi har upplevt tidigare. Herr talman! Riksdagen fattade den 18 november i år beslut om fördelningen av utgifterna för budgetåret 2000 på basis av finansutskottets förslag. Genom det beslut som vi fattat tidigare är ramarna för statsbudgeten på detta utgiftsområde fastlagda. Utskottsmajoriteten tillstyrker de av regeringen föreslagna anslagen och bemyndigandet för budgetåret 2000 inom utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling. Vi tillstyrker också förslaget om att det även i fortsättningen ska vara en uppgift för regeringen att närmare bestämma utformningen av utvecklingsbidraget samt också vilka områden som ska ingå i det nationella stödområdet. Och mot detta, som har sagts i kammaren tidigare, reserverar sig Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet. Utskottet föreslår också att riksdagen godkänner regeringens förslag att det också fortsättningsvis ska vara förvaltningsmyndigheterna, dvs. vissa länsstyrelser, som ska ha det fulla ansvaret för genomförandet av respektive strukturfondsprogram för perioden 2000-2006. Huvudprincipen innebär också att förvaltningsmyndigheterna ska vara utbetalningsansvariga för respektive program. När regeringens förslag beträffande stödformen nedsättning av sociala avgifter har behandlats i utskottet, har det visat sig att kommissionen inte skulle godkänna de förslag till ändringar som regeringen presenterade i budgetpropositionen. Nu föreslår vi från utskottets sida att det blir justeringar på detta område i linje och i enlighet med vad EU-kommissionen har sagt. Det innebär att stödområden ändras så att fler begränsningar kommer att ske i fråga om vilka som kan erhålla stöd. Som exempel kan jag nämna att tillverkningsindustrin slopas bland stödberättigade verksamheter. Vidare kommer också förändringar att ske när det gäller transportbidragen. Detsamma gäller det företagsadministrativa stödet som undantas i vissa branscher. Jag ska gärna erkänna att dessa sistnämnda områden är de som vållat mest bekymmer och huvudbry både i näringsutskottet och i EU-nämnden, där frågan faktiskt har behandlats två gånger. Men jag vill dock understryka att det var viktigt att komma fram till ett beslut så att Sverige inte skulle komma på efterkälken när det gäller att ta del av EU:s stödformer. Ola Sundell ställde en fråga i sitt anförande om majoriteten bakom detta betänkande kunde ansluta sig till den åtgärdsplan som Ola Sundell presenterade. Svaret är både ja och nej och att vi inte vet det. Och svaret är att det kanske vi kan. Det som bl.a. den regionalpolitiska utredningen har till uppgift att titta på är vad som kommer att krävas av en ny modern regionalpolitik för det tjugonde århundradet. Men så mycket kan jag säga att vi inte kommer att klara att sänka skatter kraftigt. Om skattesamtalen leder till att det ska bli förändringar av skatter så hoppas jag som regionalpolitiker att det får en regionalpolitisk effekt, men det måste skattesamtalen leda till. Svaret är alltså både ja och nej, och kanske, kanske inte är det möjligt att åstadkomma delar av detta. Dessutom pekades det i den föregående debatten på ett antal områden där vi från majoritetens sida ser att det kommer att inträffa saker som får viktig regionalpolitisk betydelse. Ett av bekymren är emellertid att vi förväntar oss oerhört snabba resultat. Vi vet att detta tar något längre tid än vi orkar vänta. Och jag tror att det blir nödvändigt för den regionalpolitiska utredningen att hitta ett system som innebär att vi snabbt kan vidta åtgärder. När trender förändras mycket snabbare, så måste åtgärderna faktiskt också vidtas mycket snabbare. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på de reservationer som finns i betänkandet.
Herr talman! Med all respekt för utredningen är det väl just frågan om Reynoldh Furustrands synpunkt och åsikt när det gäller åtgärdsplanen som jag ville ha ett svar på. Vad utredningen kommer fram till vet vi inte. Men det är klart att det är av intresse för allmänheten, för kammaren och för alla att få veta vilken inriktning och kanske vilken vision som Reynoldh Furustrand har när det gäller den framtida regionalpolitiken. Jag tänkte komplettera utläggningen om detta med en annan fråga. Politikens främsta uppgift, som jag ser det, är att skapa förutsättningar för tillväxt och jobb. Och mot bakgrund av den svåra situation som nu råder - i skogslänen har antalet människor minskat med 14 000 per år både under 1997 och under 1998, och utflyttningen fortsätter - vill jag fråga: Vilka förändringar i rådande näringsklimat och regionalpolitik vill majoriteten göra för att förbättra konkurrenssituationen för dessa regioner? Frågorna sammanfaller delvis, och jag tror att svaret därför kan ges i ett enda svep.
Herr talman! Ola Sundell känner mycket väl till mina ståndpunkter när det gäller vad regionalpolitiken skulle kunna innebära i framtiden. Vi fick faktiskt en enig utredning att tycka till om resebidragen. Det är faktiskt på det sättet att de gamla transportbidragen kommer att fasas ut. Problemet att flytta varor är inte lika akut i dag som det var tidigare. Däremot kommer persontransporterna att öka väsentligt. Det nya samhället med sin nya teknik leder till ett behov för människor att röra sig. I ett avreglerat land som Sverige är transportkostnaderna för flyg för människor fortfarande sannolikt de högsta i hela Europa och bland de högsta i hela världen. Ett sätt att göra olika delar av Sverige mer regionalt utvecklade till varandra är att komma till rätta med just dessa höga kostnader. Detta var något som vi från utredningens sida påtalade för regeringen. Tyvärr kom inte detta med i budgeten. Det är ju möjligt att det kan komma med i en tilläggsbudget framöver. Men målen för mitt vidkommande är mycket tydliga och klara. Det primära med regionalpolitik är att skapa och utveckla jobb och att ge förutsättningar för tillväxt. Vad vi måste förstå är att det inte är fråga om exakt den tillväxt som vi hade på 60-, 70 och 80 talen eller ens nu på 90-talet, utan tillväxten 2000 kommer att skapas utifrån helt andra betingelser. Vi kan alltså inte låsa fast systemen, utan de måste vara mer flexibla.
Herr talman! Jag tycker att det var ett lovande svar. Furustrand säger i praktiken i sin replik att tillväxten måste stå i centrum både för näringspolitiken och för regionalpolitiken. Det är lovvärt. Men i åtgärderna för att uppnå dessa saker måste man så att säga förändra en del gentemot dagens situation. Det kan gälla infrastruktursatsningar, det kan gälla företagspolitik, osv. Furustrand sade tidigare i ett inlägg att skattefrågorna i sin helhet var avskilda från den diskussion som vi för här. Men om man ser detta i en kalkyl, i en budget för ett enskilt företag, så är det avgjort så att skattefrågorna, kostnaderna för sociala avgifter eller vad det nu kan vara, har en stor betydelse för produktens kostnad och därmed för konkurrensförmågan för det enskilda företaget. Och jag måste säga att det utifrån den aspekten egentligen är en omöjlighet när man diskuterar konkurrensförmågan för regioner och för företaget var det än befinner sig att åtskilja skattefrågan från andra delar som har konkurrensbefrämjande syfte.
Herr talman! Jag tillhör inte skattexperterna i denna kammare. Det finns de som är duktiga på det området. De har ju diskuterat detta i kammaren tidigare. Men det är klart att man inte kan bortse från skatteeffekter. Ett företag som betalar sin skatt betalar naturligtvis skatten utifrån att den ska åstadkomma någonting, precis på samma sätt som Ola Sundell och jag och andra betalar skatt därför att vi vill att skatten ska åstadkomma någonting. Vad jag kan konstatera när jag ser mig omkring är att det svenska skattetrycket - även om en del tycker att det är högt - faktiskt åstadkommer ganska mycket. De skatter som många av de här företagen betalar används bl.a. till att forma en regionalpolitik, vilken vi kan ha olika uppfattningar om när det gäller hur den utvecklas. Ett av skälen är alltså detta med att använda inkomster och fördela dem. Den omfördelningstanke som tidigare fanns i regionalpolitiken får inte släppas helt. Det handlar om en omfördelning av resurser och om att känna ansvar och ha medkänsla för människor i andra regioner, i andra delar av landet så att också de kan få del av en bra välståndsutveckling. Det är detta som vi använder skattepengarna till. Det vore fullständigt fel att säga att vi ska ha en särdebatt om skatterna - om att vi får mindre inkomster till landet och inte kan använda pengarna i bl.a. regionalpolitiskt syfte.
Herr talman! Jag har en fråga till Reynoldh Furustrand, kanske mest utifrån hans roll som utredningsman i Regionalpolitiska utredningen. Jag gav några exempel på att statliga myndigheter inte alls har tagit sitt regionalpolitiska ansvar och vill gärna höra Furustrands synpunkter på just statliga myndigheters ansvar när det gäller infrastrukturen i hela vårt land. Jag tror att vi behöver radikalt nya grepp. Om vi ska ha kvar bosättning även i våra resursbygder måste det, som sagt, till annorlunda grepp. Vi kan inte strömlinjeforma alla regler så att de passar såväl i Järfälla som i Dorotea. Då är min fråga: Hur ser Furustrand på en differentiering av skatter och avgifter - exempelvis på drivmedel, dvs. en fordonsskatt. Det har ju väckts förslag om just näringsverksamheters beskattning när det gäller skogsfastigheter. Detta är väldigt intressant. Jag skulle gärna vilja höra några personliga synpunkter från Reynoldh Furustrand som utredningsman. Att ni har kommit fram till att det kan bli ett persontransportstöd är glädjande. Vi hade med det i fjol i en motion från Centerpartiet men den delen är alltså nu avklarad. Det gäller således de statliga myndigheterna och frågan om differentierade skatter och avgifter.
Herr talman! Jag tror att det är väldigt svårt att skapa ett system med differentierade skatter eller differentierade bidrag. Som medlemmar i EU försöker vi verka för att skapa enkla system och enkla regler. Det svenska skattesystemet ska faktiskt bygga på enkelhet. Systemet i dag är enklare än det system som vi tidigare hade, men fortfarande tycker många människor att skattesystemet är krångligt. Att börja med differentierade system i en nation som Sverige leder osökt till att andra länder kanske också tvingas sätta sig ned och titta på differentierade system, men då får vi ingen helhet. Vi får ingen bra utveckling och ingen samsyn kring hur vi ska lösa problemen. Jag är inte den som tycker att differentierade system är de allra bästa systemen, utan jag tror att det så långt som möjligt ska vara enkla, hela system. Däremot kan vissa åtgärder inom system vara differentierade. Om dieselskatten är fullständigt felaktig får väl visa sig. Jag står av miljöskäl bakom beslutet om att höja dieselskatten. Det ger inkomster till staten som sedan ska omfördelas. Om vissa skatter långsiktigt är felaktiga får skattesamtalen i så fall leda till förändringar, och då kommer det en särskild proposition om detta. Det är klart att statliga myndigheter har ett ansvar, men det är uppenbart att det finns statliga myndigheter som brister. Märkligare än så är det inte. Avsikten med inrättandet av Glesbygdsverket var bl.a. att man skulle se till att det blev en bättre balans och en bättre utveckling, med avseende på eftersatta delar av landet, framför allt i norra Sverige. Jag kan inte påstå att statliga myndigheter förhåller sig sämre när det gäller detta än vad företag gör och faktiskt än vad Åke Sandström och jag emellanåt som enskilda personer gör.
Herr talman! Jag tolkar Reynoldh Furustrands svar så att det, beträffande skatter och avgifter liksom våra villkor som är så olika, är viktigare att ta hänsyn till de krav som finns från EU än att ta hänsyn till de regionala skillnaderna i landet. När det gäller dieselskatten är det en chimär att tro att utsläppen minskar om priset höjs. Ingen, vare sig företagare eller några andra, kör för mycket, så det här måste bygga på att man tror att trafiken radikalt ska minska. När det gäller synen på möjligheterna att justera i vårt eget land är tydligen beskedet att hänsyn i första hand ska tas till EU. Är det rätt uppfattat?
Herr talman! Nej. Endera uttryckte jag mig väldigt klumpigt eller också hör Åke Sandström väldigt illa. Vi är nu medlemmar i Europeiska unionen. Jag tycker att vi som medlemmar i denna union - där instämmer jag i delar av Harald Bergströms kritik - mycket mer bör lyfta fram vad som är kriterier och betingelser för att vi i så stor utsträckning som möjligt ska få full utdelning när det gäller de pengar som EU förfogar över och som vi faktiskt är med och betalar. Den kritiken tycker jag är befogad och där bör vi ställa högre krav. Därmed ska vi dock inte säga att allt det här är fel. Som medlemmar har vi också ett ansvar för att se till att politiken fullföljs. Det är inte säkert att vi i alla lägen hamnar i en situation där differentierade system ger de allra bästa resultaten. Jag pekade på vad som hände under 60-, 70 och 80-talen med regionalpolitiken. Den arsenal som fanns vid den tidpunkten stämmer inte i dag. I dag behöver vi enklare och klarare system som mycket snabbare kan förändras utifrån den förändring som faktiskt sker i vår omvärld

Herr talman! De nuvarande målen för regionalpolitiken är att den ska skapa förutsättningar för en uthållig ekonomisk tillväxt och för rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. Dessa mål avser hela regionalpolitiken, inklusive vad som kallas för den stora regionalpolitiken, dvs. åtgärder inom andra utgiftsområden än utgiftsområde 19 som kallas för den lilla regionalpolitiken. I första hand måste den stora regionalpolitiken - kännetecknas av ett helhetsperspektiv. I denna helhet ingår även jämställdhet, integration, miljö och decentralisering för att skapa regional balans. Varför ska vi ha regional balans? Vad är en positiv regional utveckling? Och varför ska hela Sverige leva? Herr talman! En framgångsrik regionalpolitik utgår från regionens egna förutsättningar och förmår genom lokal och regional förankring mobilisera regionens egna utvecklingskrafter. Den vilar också på insikten att regionen har såväl förutsättningar för som intresse av att själv skapa utvecklingsförutsättningar. Regionen måste själv bidra till att resurser mobiliseras för angelägen samhällsservice. Detta innebär dock på intet sätt att statens ansvar för regional balans minskar i betydelse. Skogslän, jordbruksbygd och landsort har i grunden goda utvecklingsförutsättningar men har under flera år fått tampas med svåra stora strukturproblem. Till de starka sidorna hör stora naturresurser, en framgångsrik exportindustri och en, med tanke på den stora ytan, god tillgång till nationella och internationella transportsystem. De främsta hoten mot den regionala utvecklingen i glesbygd har under senare år varit en negativ befolkningsutveckling, neddragningar inom offentlig sektor, en ensidig näringsstruktur, vikande sysselsättning och en undermålig standard, främst på vägnätet på orter med en betydande tjällossning. Särskilt oroväckande är nettoutflyttningen som till en betydande del består av unga kvinnor och välutbildade människor. Västernorrlands län, det län jag kommer ifrån, kan sägas vara ett koncentrat av det positiva som finns i Sverige, men man kan finna flera effekter av regional obalans. I Västernorrland finns en vidunderlig natur, vackra älvdalar, unikt kustlandskap, Höga kusten. Västernorrlands näringsliv domineras sedan gammalt av kapitalintensiv exportindustri baserad på länets stora tillgångar på skog och vattenkraft. Men medaljen har en baksida. Antalet anställda inom basindustrin minskar, och utflyttningen från länet är alarmerande. I november i år stod 14 243 personer i Västernorrland utanför den ordinarie arbetsmarknaden, vilket är 9,2 % av befolkningen och 11,9 % av arbetskraften i länet. Samma månad skrev Länsarbetsnämnden i Stockholm i en rubrik i sitt pressmeddelande att arbetslösheten i Denna regionala obalans är ett hot mot välfärden i Västernorrland. Den hotas av att ungdomen flyttar, skattekraften minskar och personalbristen ökar. Framför allt saknas läkare och sjuksköterskor. Konsekvenserna för kommunen och landstinget är att det blir svårt för dem att upprätthålla en god kvalitet och tillgänglighet därför att det tär på resurserna. Vi behöver en bättre regional balans för att skapa välfärd, kompetenshöjning och tillväxt. Hotet om nedläggningen av garnisonen i Sollefteå är en stor utmaning för länet. I det nationella ansvaret ligger att skapa likvärdiga förutsättningar i regionerna. Det betyder att det är statens ansvar att se till att den egna försörjningen kan upprätthållas även i tid av personlig eller ekonomisk kris, antingen genom direkta stöd vid t.ex. arbetslöshet eller höga boendekostnader eller genom statsbidrag till kommuner. Men det är även statens ansvar att se till att Sveriges olika regioner har tillgång till en fungerande infrastruktur i vid mening. Bredband, vägar och järnvägar är en del av den helt avgörande infrastrukturen för en regions överlevnad. Andra delar är vård, skola, omsorg och kultur. Det räcker att en del av denna kedja försvagas så försvagas dessa regioners möjlighet att utvecklas och växa till. Herr talman! Tillväxtavtalen är ett bra redskap för att utveckla de olika regionerna utifrån sina egna förutsättningar och visioner, samtidigt som de visar på de brister på demokrati som finns på den regionala nivån. Vänsterpartiet har i ett flertal sammanhang fört fram tanken på ett länsparlament som den naturliga politiska nivån i länen. Med den ökade betydelsen för den regionala nivån verkar en sådan demokratisk utveckling alltmer nödvändig. När vikten av ett underifrånperspektiv betonas alltmer från både delar av statsapparaten och folkrörelser som Hela Sverige skall leva, verkar det alltmer otidsenligt att länsstyrelserna, som är statens förlängda arm ute i länen, ska handha utvecklandet av tillväxtavtal. Vi har i olika sammanhang tagit upp bristen på kvinnor i arbetet med tillväxtavtalen. Denna brist genomsyrar i stor utsträckning många av de stödformer som finns inom regionalpolitiken. Länsstyrelserna ska årligen redovisa fördelningen av stödet och i de fall de misslyckas med att nå upp till målet ska de presentera ett åtgärdsprogram för att höja kvinnors andel av företagsstödet. Den skepsis som många långivare och riskkapitalister i dag visar inför kvinnligt företagande måste också förändras. Det gäller allt från den lokale näringslivsrådgivaren till banker och andra investerare. Samtidigt måste fler kvinnor våga bryta glastaket och satsa på företagande som har en chans att växa och inte fastna i enbart egenförsörjning eller deltidsföretagande. De kvinnliga näringslivsrådgivare som i dag finns i stödområdet bör utökas till att täcka hela landet. Herr talman! Jag tror inte att det är en självklarhet för alla medborgare att någon form av regional balans eller rättvis regional fördelning av våra gemensamma resurser är något viktigt eller önskvärt. Jag tror att det har blivit så inte minst genom många mediers framställning av problemen.

Alla är förlorare i den hejdlösa folkomflyttning som just nu pågår. Den regionalpolitiska utredning som just nu pågår och som nämnts tidigare i debatten har ett stort ansvar för att lägga fram förslag om hur man i framtiden kan skapa en stabil och hållbar regional tillväxt. Jag har tillsammans med flera ledamöter i kammaren, som vi hört tidigare, förmånen att delta i detta arbete. Jag menar att vi har mycket goda förutsättningar att lyckas med vårt uppdrag. Herr talman! Avslutningsvis: För att skapa förutsättningar för tillväxt måste regionen ha en infrastruktur som lägger grunden för dynamik. Ofta identifieras infrastruktur främst som teknisk sådan, där kommunikationer i form av vägar, järnvägar, datanät, va-system, sätts i fokus. Utöver den tekniska infrastrukturen finns en annan infrastruktur, t.ex. kunskap och utbildad arbetskraft, närhet till högskolor och universitet och tillgänglighet och närhet till sjukvård, som är av stor betydelse, och även kultur. De regionalpolitiska målen är viktiga. Hela landet ska ha en regional balans. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Jag kan instämma i den beskrivning som Gunilla Wahlén gör av situationen i exempelvis Västernorrlands län, stort beroende av kapitaltung skogsindustri osv. Det län jag kommer ifrån, Jämtlands län, har inte nämnvärt mycket i den delen, men vi är väldigt beroende av att det finns en skogsindustri som förädlar den skogsråvara som bl.a. växer i mitt hemlän. Värdet på den skogsråvaran bestäms av olika faktorer, förädlingsvärde, transportkostnader - Min fråga till Gunilla Wahlén uppstod när jag läste ett betänkande om kommunikationer där det finns en reservation från Vänsterpartiet. Man vill där göra gällande att det var en bra åtgärd att minska fordonslängden på lastbilar från 25 meter till 18 meter och därigenom också minska maxvikten på lastbil från 60 till 44 ton. En sådan åtgärd höjer i ett slag transportkostnaderna för exempelvis skogsråvaran med ca 30 % med, kan jag säga, dramatiska konsekvenser för inlandet. Hur argumenterar Gunilla Wahlén för ett sådant förslag?
Herr talman! Eftersom jag också kommer från samma skogsområde känner jag väl till betydelsen av framför allt de långa transporterna, timmertransporter till massindustrin. Jag vet att de har en väldigt stor betydelse. Såvitt jag vet och har insikter om är det EU-regler som styr det hela. Det är krav på att det inte ska vara längre bilar än 18 meter. Det är vad man måste finna sig i.
Herr talman! Sverige har tillkämpat sig ett undantag på det här med längder och fordonsvikter så att vi har möjlighet att köra med 60 ton på våra vägar och med vår fordonslängd. Jag var mer intresserad av Gunilla Wahléns personliga åsikt: Hur argumenterar hon för en sådan reservation?

Herr talman! Samhällsutvecklingen i Sverige och världen går mot att landsbygden utarmas och töms på folk medan storstäderna blir allt större. Det är en utveckling som leder till ett enormt resursslöseri för landet som helhet och till en social kollaps i både land och stad. Målet för regionalpolitiken tycker vi ska vara ekologisk, social och ekonomisk balans, lokal och regional självtillit och en folklig mobilisering. Kvinnorörelsens gamla devis - Vi kan, vi vill, vi törs - måste genomsyra landsbygden och landet. Samhällets roll är att stå för en infrastruktur som gör det möjligt. I huvudsak handlar det om åtgärder i den stora regionalpolitiken som rör hela samhällets resurser. I det betänkande som vi behandlar finns sex reservationer. Jag ska kommentera ett par av dem. Reservation 3 av Kristdemokraterna och Centern berör att man vill ha nedsatta socialavgifter för jordoch skogsbruk m.m. i stödområdet. Det vill jag också, men det känns lustigt att höra argumenteringen eftersom den enda möjligheten att få igenom kravet från Kristdemokraterna och Centern är att vi går ur EU. Vi kan gärna förena oss i ett sådant krav, om det skulle passa. Det är nog tyvärr så att så länge vi är med i unionen kan vi inte få den möjligheten. EU har ju inte bara regler som förhindrar nedsatta arbetsgivaravgifter för jord och skog, utan Sverige förhindras även i fortsättningen att behålla nedsättningen för den tillverkande industrin. Det är mycket negativt för utvecklingen inom stödområdet. Jag hoppas, och tror, att regeringen med kraft fortsätter förhandlingarna med kommissionen för att om möjligt ändra EU:s inställning i den här frågan. Beträffande EU:s strukturfonder, reservation 4, uppfattar jag att de reella kraven i reservationen handlar om sådant som även majoriteten vill och tänker göra någonting åt. Herr talman! I samband med strukturfonderna vill jag kommentera regeringens avsikt att utesluta mål 1 från Leaderprogrammet. Sverige misslyckades med sina förhandlingar om jordbrukets stöd, så man fick mycket mindre pengar till miljöstöd för jordbruket än man hade väntat sig. Sverige fick dessutom avsevärt mindre pengar till Leader än man hade väntat sig. Nu tänker regeringen kompensera syd och Mellansverige för de minskade miljöstöden genom att lägga alla Leaderpengar där. Enligt EU kommissionens riktlinjer, som jag för en gångs skull stödjer, får det inte gå till så. Alla landsbygdsområden ska kunna ta del av Leaderpengarna. Leader ska stödja vissa landsbygdsområden som utses i öppen tävling. De lokala grupper som kommer med de bästa förslagen utses för att genomföra projekten. Näringsdepartementet menar att Norrland kan ta av sina utökade mål 1-pengar och driva Leaderprogram med dem. Tyvärr går inte det. Det är inte tillåtet att använda kustens mål 1-pengar i inlandet. Inlandet kommer, på grund av utflyttningen, inte att få mer pengar, utan mindre i fortsättningen. Det innebär att Norrlands inland går miste om sina lokala utvecklingsprojekt. EU och Sverige. Särskilt inlandet har allvarliga problem med arbetslöshet och utflyttning. Avstånden är stora, men där finns också en enorm utvecklingspotential. Förutsättningen för utveckling är annorlunda än för landsbygdsområden i södra och mellersta Sverige. Utmaningen är större än på andra håll, och en mängd olika, kreativa initiativ behövs för att ta till vara de speciella och unika förutsättningarna. Enligt en oberoende utvärderare hade planerna från inlandet dessutom högre kvalitet än övriga regioner under den förra perioden. För att uppfylla kravet på att Leader ska fungera som idébank till framtida landsbygdsinsatser i olika delar av landet måste det finnas en mångfald planer. Det är mycket illa att Norrland nu utesluts.

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att ta upp den punkt i budgeten som berör nationella stödområden för företagsstöd. I budgeten redovisar regeringen hur man ser på frågan framöver och vilka kommuner som ska ingå i de olika stödområdena. För mitt hemläns, Blekinge, del har Olofström och Ronneby hittills ingått i det nationella tillfälliga stödområdet. Självklart kan kommuner komma till och också lämna stödområdena. För Ronnebys del antar jag att regeringen har gjort bedömningen att läget där nu har vänt bl.a. till följd av framgångarna med SOFT Det är dock viktigt att komma ihåg att Ronneby fortfarande lider av sviterna av den tidigare omstruktureringen av arbetsmarknaden och att arbetslösheten därför alltjämt är hög. Jag utgår ifrån att Ronneby även framöver får stöd när det bedöms som nödvändigt. När det gäller Olofströms kommun är regeringens bedömning mer svårförståelig. Låt mig kort säga något om situationen i Olofström är en liten kommun med drygt 14 000 invånare. Det är en typisk bruksort med cirka 60 procent av arbetskraften inom tillverkningsindustrin. I kommunen finns trots litenheten Sydsveriges största industriområde med Volvo som bas. Med denna starka industrisektor, som har varit och som är kommunens styrka, följer också en sårbarhet. När omstruktureringar sker får det stora konsekvenser. Sådana omstruktureringar är nu på gång. Olofströms kommun skriver i ett brev till regeringen: Under 1999 har arbetsstyrkan vid Volvo minskat med 400. Under år 2000 minskar sysselsättningen med ytterligare cirka 150 personer bl.a. som en följd av att Volvo under en period av ett och ett halvt år avvecklar den s.k. norra fabriken. Under Vilka konsekvenser förändringarna får för regionens underleverantörer är ännu för tidigt att konstatera. Tydligare än ovan kan det dock inte sägas att industrisektorn i Olofström är på väg att struktureras om. Kommunen har till regeringen redovisat ett ambitiöst och framtidsinriktat program kallat Focus Olofström för att ta sig ur krisen. Någon reaktion från regeringen på detta program har ännu inte kommit. I denna situation är det oerhört olyckligt att regeringen plockar bort Olofström ur stödområdet. Nu, om någonsin, behöver denna sysselsättningsmässigt hårt drabbade kommun det stöd som stödområdestillhörigheten ger. Det är svårt att se att Olofström som under flera år har tillhört stödområdet nu, när situationen är som svårast och mest besvärlig, inte längre ska tillhöra detta område och få den hjälp till omställning av en alltför ensidig arbetsmarknad som stödet ger. Jag är medveten om att det är regeringen som fastställer vilka kommuner som ska ingå i de olika stödområdena, men vill ändå kommentera att utskottet i sitt kortfattade svar säger att om nya kommuner ska plockas in måste andra utgå. Det är ju sant. I det här fallet handlar det ju om motsatsen - en kommun som haft stödet blir utan när stödet som bäst behövs. Olofströms kommun är enligt mitt sätt att se det en kommun som helt uppfyller de villkor som ställs för att erhålla stöd och borde därför ingå i stödområde Herr talman! Jag utgår ifrån att regeringen omprövar sitt ställningstagande framöver eller på annat sätt kompenserar Olofström för den försämring som det nu föreliggande ställningstagandet innebär. Tack!
Herr talman! Detta är en på många sätt lämplig dag för att diskutera energi här i riksdagen. Hittills i dag fram tills klockan tolv har Sverige nettoimporterat el från alla tänkbara håll. Från Finland, herr talman, har vi hittills i dag nettoimporterat 550 megawattimmar. Från Norge har vi nettoimporterat 3 215 megawattimmar och från Danmark 9 174 megawattimmar. Det är alla de håll som det i dag är möjligt att importera el från. Mellan klockan åtta och klockan nio gick i stort sett alla svenska kraftverk för fullt. Vi producerade 24 084 megawatt här i landet, och vi har en total produktionskapacitet på någonstans mellan 27 000 och 28 000 megawatt. Som mest har vi i Sverige gjort av med 26 300 megawatt. Det var den Det här visar på ett alldeles utmärkt sätt Sveriges energisituation, och det visar det som debatten borde handla om: Vilken energipolitik ska Sverige föra för att ta hänsyn till jobben, välfärden och miljön? Det är vad den här debatten borde handla om i stället för att handla om ett betänkande om att stänga svensk kärnkraft och ödsla miljarder på annat. När man följer regeringens och majoritetens energipolitik blir man bekymrad. Politiken går ut på att lägga miljard efter miljard på att stänga svenska, säkra kärnkraftverk. Man lägger miljard efter miljard på ett omställningsprogram som alltmer liknar ett fiasko. Samtidigt köper det helstatliga bolaget Vattenfall in andelar i tysk kärnkraft för miljard efter miljard. Vattenfall gör i andra sammanhang reklam med sin slogan Två hål i väggen. Jag menar att socialdemokratins och majoritetens energipolitik borde ha som slogan: Två hål i huvudet. Den här energipolitiken är, fru talman, sanslös. Vi ödslar miljarder på att stänga säkra svenska kärnkraftverk samtidigt som det helstatliga bolaget Vattenfall under ledning av den tidigare energiministern Jörgen Andersson köper in tysk kärnkraft för 7 1⁄2 miljarder kronor. Jag skulle vilja ställa frågan till dem som representerar majoriteten i det här betänkandet: Tycker ni att detta är en förnuftig användning av statens och medborgarnas pengar? Jag hoppas att jag åtminstone kan få något svar på den frågan. Sedan är det inte bara den allmänna energipolitiken som känns bisarr. Även det betänkande som vi nu diskuterar känns något bisarrt. Här förespråkar majoriteten utgifter på 1 445 526 000 kr. Och vi vet att dessa siffror inte stämmer. Tidigare har majoriteten argumenterat för att man inte kan ta med några siffror i budgetar, vårpropositioner eller annat av förhandlingstaktiska skäl. Det kan jag ha en viss förståelse för. Eftersom uppgörelsen inte var känd innan betänkandet justerades kunde man inte heller ta med siffrorna då. Det är, fru talman, ändå ingenting som hindrar att majoriteten nu redovisar för riksdagen hur detta ska betalas. Riksdagen ska nu fastställa budgeten, och jag tycker att det är ett anständighetskrav att majoriteten ger ett besked. Hur ska dessa 1 090 000 000 kr bara för nästa år betalas? Jag tycker att det finns en mycket bra jämförelse. För någon vecka sedan hade vi seklets värsta orkan som drog över Sydsverige - alltså seklets värsta orkan! Den beräknas ha orsakat skador för i runda slängar en halv miljard kronor. Bara statens utgifter för Barsebäck 1 nästa år motsvarar två sådana här naturkatastrofer. Sedan ska det upprepas 2001, 2002 och delvis 2003. Det är två naturkatastrofer om året bara för att bekosta Barsebäck 1. Här efterlyser jag besked. Hur ska dessa pengar betalas? Sedan kan man fortsätta med att analysera den energipolitik som förs. Ett av huvudnumren är ju stängningen av den säkra svenska kärnkraften, och i dag kan vi se resultatet: nettoimport från Finland, nettoimport från Norge, nettoimport från Danmark.

Vad det så här det skulle bli? Bara att ersätta Barsebäck 1 med de koleldade danska kraftverken innebär ju massiva utsläppsökningar. Det handlar om 4 miljoner ton koldioxid extra per år, 2 000 ton svaveloxider och 2 000 ton kväveoxider för att ersätta fyra terawattimmar el från Barsebäck med el från skitig dansk kolkraft. Centerpartiet: Är detta ett rimligt pris när det gäller miljön? Men i dag ser vi i svart på vitt i statistiken från Nordpol hur elen strömmar in från Finland, Danmark och Norge. Det andra benet i majoritetens energipolitik är det stora och beryktade omställningsprogrammet, som totalt ska kosta runt 9 miljarder kronor och som man nu kan börja att utvärdera. Regeringen har låtit en dansk konsultfirma utvärdera det första året med programmet. Dess kritik är inte nådig. Det rör sig om stöd till småskalig vattenkraft, om upphandling av ny elproduktionsteknik, om energiförsörjningen i Sydsverige, om introduktion av ny energiteknik, om energisystemforskning och om forskningssamarbete i Östersjöregionen. Därvidlag har det inte hänt någonting under det första året. När det gäller bidraget för att minska elanvändningen konstaterade de danska konsulterna: "Tabellen viser også, at målet med en elbesparelse på 1,5 TWh fra ordningen ikke kan nås med de afsatte midler." Vidare framhålls: "Med den nuværande konverteringstakt vil det tage ca.

När det gäller el och värmeproduktionen i Sydsverige skriver konsultfirman COWI: "Af de 200 mkr der var anvist för 1998 er 198 mkr overført til 1999." Detta betyder att ingenting har hänt. Samtidigt har majoriteten sagt att Barsebäck 2 ska stängas senast den 1 juli 2001. Den stängningen är dock villkorad. Det krävs att man kan redovisa antingen att de 4 terawattimmar som det gäller kan sparas bort eller att det kan tillföras ny energi. Jag skulle vilja fråga Nils-Göran Holmqvist, som ska föra socialdemokraternas talan: Anser socialdemokratin att omställningsprogrammet är så framgångsrikt att det är möjligt att stänga också Barsebäck 2? Det finns vidare anledning att något ifrågasätta Miljöpartiets agerande på energiområdet. I Naturskyddsföreningens tidning säger t.ex. företrädare för Miljöpartiet att man är emot stödet till den småskaliga vattenkraften. Man hänvisar till de mycket stora biologiska värden som skadas när småskalig vattenkraft byggs ut. Trots att man säger det till miljötidningarna går man i det här betänkandet glatt och positivt socialdemokraterna till mötes och är beredd att fortsätta med stödet till småskalig vattenkraft. Jag skulle vilja fråga Ingegerd Saarinen: Blir miljöskadorna mindre när Miljöpartiet är med om att betala ut pengarna för den småskaliga vattenkraften? Eller vad är det som gör att man i dag applåderar detta stöd, som man tidigare har varit emot? Jag skulle också vilja fråga Ingegerd Saarinen om hon är nöjd när svenska kärnkraftverk ersätts med i praktiken dansk kolkraft och rysk kärnkraft. Fru talman! Det finns mycket att säga om den svenska energipolitiken. Den är bisarr. Den innebär att vi avvecklar bra produktionsresurser i Sverige för att ersätta import av miljöskadlig och farlig energiproduktion i andra länder.

Fru talman! Energipolitiken kan aldrig ses isolerad från andra politikområden. Våra energipolitiska beslut är i allra högsta grad kopplade till ekonomi, miljö och folkhälsa. Energibesluten berör inte bara oss i Sverige. De berör vår omvärld likaväl som vi blir berörda av andra nationers energibeslut. Sverige. Där ingick stängning av en reaktor i Barsebäck och ett omfattande program för åtgärder för att stimulera en effektivare energianvändning och utnyttjande av förnybara energislag. Det är det som det mesta i budgeten handlar om och som vi ska ta beslut om i dag. Kristdemokraterna är starkt kritiska mot regeringens hantering av hela kärnkraftsfrågan. Beslutet föregicks inte av en genomgripande konsekvensanalys, varken avseende miljö eller avseende ekonomi. Det är faktiskt en skandal att regeringen inte ställer samma krav på sig själv när det gäller miljökonsekvensanalys som den med stöd i lagen ställer på andra som planerar åtgärder med mycket mindre miljöpåverkan. Trots att man har haft drygt två år på sig fram till det definitiva beslutet om stängning av Barsebäck har man fortfarande inte kunnat redovisa en miljökonsekvensanalys. Eller kanske vill man inte. Man vill kanske inte att de allvarliga miljökonsekvenserna ska bli allmän kunskap och att regeringsbesluten därigenom ska bli ordentligt diskuterade och ifrågasatta. För obehagliga konsekvenser blir det. Det har faktiskt svenska folket insett. I en SIFO-undersökning i somras svarade 82 % av svenska folket att man ville ha fortsatt drift av dagens reaktorer. Andra undersökningar har visat att klimatfrågan och miljöfrågorna är de viktigaste frågorna för framtiden. Fru talman! Låt oss skåda framåt. Vad händer nu? Stängningen av Barsebäcks första reaktor innebär ett bortfall av ca 4 terawattimmar. Jag frågar de partier som står bakom beslutet om stängningen: Hur ska det energibortfallet ersättas? Närmast till hands är förstås den danska kolkraften, med mycket stora utsläpp av koldioxid. Också utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider kommer att öka, vilket bl.a. betyder ökad försurning. Skåneregionen är redan i dag ett hårt miljöbelastat område, och ytterligare köp av dansk kolkraft ökar danskarnas produktion och utsläpp, vilket kommer att leda till att luftkvaliteten ytterligare försämras med hälsopåverkan som följd. Vi har sett larmrapporter om att barnen i Malmöområdet får mer antibiotika än barn i andra delar av Sverige, och jag menar att oavsett om det finns direkta samband eller ej kan ju var och en av oss här i kammaren inse att ökade utsläpp i närområdet i alla fall inte kommer att göra barnen friskare. De av kammarens ledamöter som har hunnit med att läsa Svenska Dagbladet i dag har säkert stannat till och studerat den helsida som handlar om växthuseffekten. Där säger man att för Sverige kommer växthuseffekten att leda till att fjällvegetationen förändras och drar sig längre norrut. En rubrik över sidan säger: "Örebros klimat flyttar till Norrland". Vi vet också att FN:s klimatexperter, IPCC, beräknar att jordens medeltemperatur kommer att stiga med mellan 1 och 3 1⁄2 grader de närmaste hundra åren beroende på hur mycket halten av växthusgaser ökar. Och jag undrar: Hur kan ni i de s.k. gröna partierna - då menar jag Centern och Miljöpartiet - ställa er bakom beslut som innebär så markant ökade utsläpp, sådan markant miljöpåverkan och ett sådant allvarligt hot mot klimatet? Jag vet att svenska folket kräver en förklaring. Fru talman! Det finns i dag all anledning att också känna oro för att energibrist ska uppstå under vintern. Stängningen av Barsebäcks första reaktor innebär ett bortfall av ungefär 600 megawatt. Till det ska vi lägga att ungefär 2 500 megawatts reservkraft är avställd eller avstängd. Dessutom hände en sak under stormen senast: Vi har fått en skada på Tysklandskabeln, så ingen import kan ske den vägen förrän om några månader, dvs. först när vi börjar gå mot vår och varmare tider. Hur ska södra Sverige klara en kall period i vinter? Ingår det i er politik att Sverige ska stängas när energibrist uppstår? Jag förutsätter att vi får ett konkret svar i dag från Socialdemokraterna, Centern, Vänstern och Miljöpartiet, för det här oroar en stor del av befolkningen och näringslivet. Och jag undrar: Oroar det inte er? Det finns ju som bekant inga garantier för importmöjligheter. Oftast blir det ju också kallt i Danmark och i norra Tyskland när det blir kallt i södra Sverige. Fru talman! Kristdemokraterna hyllar inte kärnkraften. Tillförseln ska baseras på förnybar elproduktion. Vad Sverige behöver är en långsiktig och medveten energipolitik med fasta spelregler där inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas. Det är i dag den enda kända vägen mot det ekologiskt uthålliga energisystemet. Låt mig kort komma över till omställningsprogrammet, såsom det redovisas i budgetpropositionen. Flera anslag skärs ned kraftigt med hänvisning till bristande efterfrågan, diskutabel effekt eller kommande utvärderingar. Genom att upprepa detta förfaringssätt kan faktiskt samma pengar användas år efter år i budgeten, men dessvärre utan energieller miljöpolitisk nytta. Ola Karlsson talade om den av Näringsdepartementet beställda externa utvärderingen. Jag tycker också att det är en mycket intressant läsning. Det är en tjock rapport, och om jag kort skulle sammanfatta den skulle jag kunna göra det i två påståenden: Det finns för det första väldigt mycket att göra för att förädla omställningsprogrammet, och för det andra: Programmet är otillräckligt som det ser ut i dag. Jag hoppas verkligen att regeringen tar till sig alla de synpunkter och den kritik som framkommer i utvärderingen. Fru talman! Skatteväxling innebär att skatter på miljöförstörande verksamhet höjs medan de i motsvarande mån sänks för arbete. Det är en definition som de flesta brukar ställa upp på. I budgetpropositionen föreslår regeringen och dess stödpartier höjda skatter som en finansiering av kommande skattereduktion för kompetenshöjningskonton i arbetslivet. Men i propositionen finns inget förslag till hur den här skatteintäkten ska användas. Det här sättet att använda det etablerade begreppet skatteväxling innebär att begreppet kommer att urholkas till sitt innehåll och i framtiden kanske användas som motiv för varjehanda skattehöjning på miljösidan utan motsvarande skattesänkning på arbete. Och jag vill fråga: Är verkligen Miljöpartiet med på den här falska skatteväxlingen? Hittills innebär den bara en ren intäkt på 1,3 miljarder kronor till statskassan nästa år. Kristdemokraterna har i ett särskilt yttrande utvecklat vårt budgetförslag, som innebär en minskning av ramen med 205 miljoner. Jag vill här yrka bifall till reservation nr 2. Även om frågan nu av många kanske anses vara överspelad i och med att det finns en överenskommelse om Barsebäck, är vi kristdemokrater fortfarande kritiska mot hur regeringen har hanterat finansieringsfrågan och anslaget i budgeten.

Fru talman! Riksdagen tog som bekant 1997 beslut om ett energipolitiskt program för omställning och utveckling av energisektorn. Programmet består av två delar; en kortsiktig och en långsiktig del. Den kortsiktiga delen siktar mot att under en femårsperiod - märk väl en femårsperiod - dvs. 1998-2002, skapa förutsättningar för avveckling av de två reaktorerna i Barsebäck. Den långsiktiga delen är riktad mot omställning av energisystemet totalt till en ekologiskt hållbar energiförsörjning, baserad på förnybara energikällor, genom utveckling av ny energiteknik för produktion och genom rationell energianvändning. Parallellt med det kortsiktiga programmet och programmet för långsiktig utveckling av energisystemet drivs - och det vill jag poängtera - det klimatpåverkande energipolitiska programmet, som huvudsakligen består av ett investeringsstöd riktat mot energisektorn i Central och Östeuropa. Dessutom drivs ett program för utvecklingen av egergiförsörjningen i Sydsverige, som har sin bakgrund i det speciella elbalansproblem som emellanåt uppstår i regionen, kanske nu speciellt i samband med bortfallet av elproduktion från Barsebäck. Omställningen till ett framtida hållbart energisystem är alltså påbörjat. Det kan konstateras att de omfördelningar som regeringen föreslår i här föreliggande budgetförslag ligger inom överenskommelsen och ramen för den överenskommelse som är träffad mellan de i energiöverenskommelsen ingående partierna. Fru talman! Låt mig redovisa några principiella centerpartiståndpunkter i det här sammanhanget. I Sverige kommer biobränslen under överskådlig tid att ha en central betydelse för ett hållbart energisystem. Viktiga utvecklingssteg i detta sammanhang är en bred marknadsintroduktion av biodrivmedel samt elproduktion från biobränslen. En omställning av energisystemet efter dessa riktlinjer bygger på att vi tar till vara och tar till oss nya högteknologiska lösningar. Genom att leda utvecklingen kan vi forma ett samhällsekonomiskt effektivt energisystem och energiförsörjning och samtidigt skapa exportmöjligheter för svensk miljöteknik. Ett hållbart energisystem måste bygga på förnybara energikällor. Sverige bör vara en föregångare med höga ambitioner och sträva efter att minska de klimatpåverkande utsläppen från fossila bränslen. Biobränslen minskar utsläppen och är miljöteknikmässigt och näringspolitiskt bra. Biobränslen ska även fortsättningsvis vara fria från beskattning. Vi betraktar torv som ett inhemskt bränsle. I beskattningshänseende bör torven jämställas med biobränslen. Det skulle göra torven än mer konkurrenskraftig gentemot oljan och kolet. Samtidigt vill jag poängtera att torven kan inte och får inte konkurrera med de rena biobränslena. För att förbättra vår miljö och minska växthuseffekten är det nödvändigt att forskningen kring alternativa energisystem och bränslen intensifieras. Forskning kring energisystem baserat på inhemska och förnybara bränslen skapar komparativa fördelar för Sverige och möjliggör svensk export av miljöteknik. För en förnybar energikälla som vindkraft är det inte forskning om själva energikällan som är begränsande för utbyggnaden. I dagsläget är det snarare otydligheterna i regelsystemen för tillståndsprövningen för vindkraftens utbyggnad och låg prioritering av vindkraftsintresset gentemot sedan tidigare etablerade intressen som verkar begränsande på vindkraftens utbyggnad. Vindkraftsutredningen pekar i sitt slutbetänkande på att det behövs ett kvantitativt mål för vindkraftsutbyggnaden. Med ett kvantitativt mål kan vindkraftsintresset hävdas i sådan fysisk planering och tillståndsprövning där vindkraftsintresset behöver vägas mot andra tidigare etablerade intressen rörande mark och vattenanvändning. Utan kvantitativt mål blir det otydligt vilken tyngd vindkraften kan ges i avvägningen mellan olika intressen. Denna otydlighet lever vi som bekant med i dag. Vindkraftsutredningen föreslår som ett planeringsmål att som i ett första steg - märk: i ett första steg - man ska redovisa områden för en utbyggnad av vindkraften som motsvarar en produktion av hela 10 terawatt per år. Centerpartiet anförde vid behandlingen av miljöbalken att vindkraften skulle klassas som riksintresse. Så skedde emellertid inte. Men vi ser med tillfredsställelse att Vindkraftsutredningen har kommit fram till den slutsats som den nu har gjort. Det behövs en nationell vindkraftsplan där vissa områden kan pekas ut som riksintressanta för vindkraftverk enligt miljöbalken. I enlighet med vad jag anfört vill jag än en gång konstatera att Centerpartiet i allt väsentligt står bakom anslagen som är redovisade under utgiftsområde 21. Centerpartiet biträder dock inte finansieringen av samarbetet med fordonsindustrin som är redovisat i budgeten. Regeringens förslag innebär att forskningsanslag omfördelas från universitet och högskolor till fordonsindustrin. Detta tycker inte vi är acceptabelt. Ett utökat samarbete med svensk fordonsindustri kring utvecklingen av mer miljövänliga och energieffektiva fordon får inte gå ut över statens anslag till forskning och utveckling inom energiområdet vid våra universitet och högskolor. Vi har i vårt budgetalternativ därför tagit med en utgiftsökning på detta område med 100 miljoner. Det är redovisat i ett särskilt yttrande bilagt till detta betänkande. Tack, fru talman.

Fru talman! Energipolitiken handlar om i runda slängar 10 miljarder i utgifter för att stänga Barsebäck, 9 miljarder i utgifter för omställningsprogrammet, och nu senast 7 1⁄2 miljard i utgifter för att det helstatliga bolaget Vattenfall ska köpa in tysk kärnkraft. Tidigare har man köpt in finsk kärnkraft. Jag skulle vilja fråga Eskil Erlandsson: Anser Eskil Erlandsson att detta är en förnuftig användning av statens, skattebetalarnas och medborgarnas medel? Sedan skulle jag vilja fråga Eskil Erlandsson om han anser att den tyska kärnkraft som staten nu köper är att klassa som en förnybar energikälla, eftersom staten investerar i sådan och samtidigt avvecklar den svenska kärnkraften. Jag skulle också vilja fråga Eskil Erlandsson om han anser att det ryms inom ramen för energiöverenskommelsen. Stängningen av Barsebäck leder till ökad import av dansk kolkraft, vilket vi kan se i dag, som leder till mycket stora utsläpp av koldioxid, svaveloxider och av kväveoxider. Miljön får betala ett högt pris för den omsvängningen från den utsläppsfria kärnkraften till den skitiga kolkraften.

Fru talman! Jag anser att det är en förnuftig användning av de pengar som står till vårt förfogande. Jag anser inte att det är lämpligt och rimligt att vi lyfter över till dem som kommer efter oss - till dem som kommer efter Ola Karlsson och mig - att ställa om det svenska energisystemet. Vi måste börja denna omställning nu. Det kan inte vara rimligt att överlåta att omställa all den produktion som i dag sker i svensk kärnkraft till dem som kommer efter oss någon gång, kanske runt år 2020, eftersom varken Ola Karlsson eller jag vill bygga några nya kärnkraftverk. Vi måste för att kunna garantera en energitillförsel till oss alla, svensk industri, osv., börja omställningen nu. Därav mitt obetingade ja. Det är förnuftigt använda pengar. Vattenfall arbetar på marknadens villkor. Därför tycker jag inte att vare sig Ola Karlsson eller jag ska stå i denna kammare och döma de affärer som ett företag som arbetar på marknadens villkor gör. Därtill kan konstateras att även i Tyskland avvecklas kärnkraft och faktiskt i en än snabbare takt än i vårt land. Slutligen kan man konstatera att de pengar som används går till att reducera elanvändningen som i sin tur har en klimatpåverkande effekt. Det är ju bra för oss alla, och det är bra för den globala miljön. Jag tycker att Ola Karlsson skulle kunna ställa upp på det också.
Fru talman! Först måste jag erkänna att jag inte riktigt förstår hur det skulle kunna vara bra för den globala miljön att ersätta utsläppsfri svensk kärnkraft med dansk kolkraft, som ju leder till mycket stora utsläpp av koldioxid, svaveloxider och kväveoxider. Bara för att ersätta Barsebäcks båda reaktorer med kolkraft går det åt i runda slängar sex ton stenkol i minuten. Jag tycker att detta är ett dåligt byte; det är ett dåligt byte att byta utsläppsfri kärnkraft mot skitig dansk kolkraft. Det skadar miljön, och det skadar jobben och välfärden i Sverige. Eskil Erlandsson konstaterar att detta är förnuftig användning av pengarna. Men vad är det vi har fått för pengarna, Eskil Erlandsson? Jo, vi har fått en situation där energiförsörjningen i södra Sverige faktiskt är hotad. Svenska kraftnät förhandlar nu intensivt med kraftföretag och med industrin om att inleda planering för att kunna koppla bort effekt när det blir riktigt kallt. Tycker Eskil Erlandsson att vi har ett välfärdssamhälle och ett bra samhälle när vi behöver koppla bort delar av välfärdsinstitutioner bara därför att Centern ska få igenom en del av sina krav på att stänga svenska kärnkraftverk? Var det detta som var meningen med Centerns långvariga krav på att avveckla kärnkraften?
Fru talman! En stor del av de pengar som hanteras i omställningsprogrammen används till att reducera elanvändningen och till att utnyttja elenergin på mest effektiva sätt. Det måste väl vara förnuftigt att hantera de pengar som står till förfogande på det sätt som görs, Ola Karlsson? Därtill kan jag konstatera, som jag sade i mitt huvudanförande, att det drivs ett program för utveckling av energiförsörjningen i södra Sverige. Jag är alldeles övertygad om att detta hade behövts oaktat den avstängning som nu är genomförd.

Fru talman! I sitt anförande sade Eskil Erlandsson att vi ska sträva efter att minska utsläppen från fossila bränslen. Det vill vi ju alla. Men när vi ser effekterna av Centerns energipolitik inser vi att när detta kommer från Centerns mun är det nästan bara floskler. Verkligheten innebär nämligen de här stora, ökade utsläppen som vi har talat om här. Jag kan inte förstå hur detta går ihop med Centerns s.k. gröna miljöpolitik. Jag ställde en fråga i mitt anförande som jag hade hoppats att Centern skulle svara på: Ingår det i Centerns politik att delar av södra Sverige kanske ska stängas när energibrist uppstår? Är ni inte oroade för det? Om ni inte känner oro för människorna, för näringslivet och för samhällena där nere i södra Sverige så vill jag omformulera frågan. Det kanske finns lite oro för de djur som vistas i ladugårdar som definitivt är beroende av energi. Vilket ansvar tar ni för detta?
Fru talman! Jag vill svara på den ställda frågan med en motfråga: Tycker Kristdemokraterna, som i normala fall brukar stå för moral och etik, att det är moraliskt och etiskt att föra över de problem som vi brottas med i dag på dem som kommer efter oss? Tycker inte Kristdemokraterna att vi ska ta det ansvaret? Det är ju vi som har byggt upp den verksamhet som vi nu står inför att bygga om och omvandla till någonting som är mer hållbart. Jag vill också säga att det under mycket lång tid har funnits något som vi populärt kallar för avbrytbar elenergi. Det innebär att man kan koppla bort produktion och användning av elenergi därför att någonting extremt inträffar. Det kan vara ett bortfall av en produktionsanläggning eller ett plötsligt behov av elenergi i någon anläggning. Då finns det ganska mycket som går att koppla bort, men som inte innebär att verksamheten på platsen försämras eller stängs på något enda sätt och vis. Det finns då andra saker som man kan använda för att hålla i gång verksamheten. Avbrytbar energi, är alltså svar nummer två på den framställda frågan.
Fru talman! Kristdemokraterna är definitivt oroade för framtiden och för det som vi lämnar över till kommande generationer. Det är just därför som jag alldeles nyligen stod i talarstolen och talade så mycket om effekten av de utsläpp som Centern medverkar till, nämligen växthuseffekten. Den kommer att skapa enorma problem för kommande generationer inte bara i Sverige, utan också globalt. Detta är det största hotet mot hela jordens framtid, men det bryr sig tydligen inte Centern om.
Fru talman! Jag har upprepade gånger talat om att reducera elanvändningen och om att energieffektivisera. Allt detta hänger ju samman. Det är en del av omställningsprogrammet. Men det är också en del av programmen för att minska den klimatpåverkan som vi måste hjälpas åt att minska för att vi och kommande generationer i den här världen ska kunna leva ett bra liv. Jag önskar och hoppas att Kristdemokraterna vill hjälpa till i det arbetet. Jag tror nämligen att vi i ett litet land som Sverige måste hjälpas åt för att kunna göra någonting som har en global och internationell betydelse. Annars blir vi marginaliserade i det här fallet också.

Fru talman! Eftersom vår ordinarie ledamot i näringsutskottet, Eva Flyborg, har blivit upptagen med det som för dagen är den dominerande frågan i Sverige, Telia-Telenor, har jag i all hast fått gå in i den här debatten. Därför blir mitt anförande mycket kort. Jag vill börja med att yrka bifall till den gemensamma reservationen 1, från Moderaterna, Kd och Folkpartiet om avvecklingen av Barsebäck 1. Jag ställer mig givetvis också bakom reservation 2. I Dagens Nyheter i dag finns färska uppgifter om energiläget. Sverige har brist på el, och importerar utifrån. Det finns enligt vår mening mycket starka skäl att upphäva avvecklingsbeslutet från 1997. En förtida avveckling innebär bl.a. risk för allvarliga konsekvenser för vår miljö, vilket många talare har betonat här, för vår ekonomi och för el och värmeförsörjningen. Det kan inte vara rimligt att importera el som är producerad med kolkraft i stället för att behålla kärnkraftverken till dess att vi verkligen har bra alternativ. Det långsiktiga målet är att successivt ställa om energisystemet till ett ekologiskt hållbart system. Vi bör därför med det snaraste fastställa en ny inriktning av energipolitiken så att en omställning kan bidra till att öka sysselsättningen och främja välståndet. Därför bör beslutet om avveckling av Barsebäck upphävas. Kärnkraften måste utnyttjas enligt vår mening så länge reaktorerna uppfyller uppsatta miljö och säkerhetskrav. Jag yrkar alltså bifall till reservation 1. I reservation 2 från Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet betonas att det är helt oacceptabelt att riksdagen avhänder sig beslutanderätten över statens budgetmedel. Utskottsmajoriteten tillstyrker regeringens förslag i budgeten om bemyndigande för regeringen att i ett tidsmässigt tvingande beslutsläge, som det heter, vid en tidpunkt då riksdagen inte är sammankallad besluta om anslagsöverskridande om det skulle bedömas som nödvändigt. Vi tycker inte att det finns några omständigheter som skulle omöjliggöra för riksdagen att snabbt behandla ett förslag från regeringen om anslagsöverskridande. Därför avstyrker vi förslaget om bemyndigande för regeringen. Jag tror att det var Eskil Erlandsson som nämnde den dåliga överföringskapaciteten från Norrland söderut. Jag har ett förslag. Försök att bygga ut den! Och ge samtidigt de vattenkraftsproducerande kommunerna i framför allt norra Sverige lite större del av kakan. Detta pratade vi om tidigare i den regionalpolitiska debatten.

Fru talman! Jag tänker inleda mitt anförande med att uttrycka mig på följande sätt. I dag debatterar vi den första budgeten på ett nytt millennium samtidigt som det är den sista energidebatten under det här århundradet i kammaren. Jag kan också konstatera att vi för några veckor sedan stängde den första kärnreaktorn i Barsebäck, dock med 17 månaders överdrag sedan vi fattade beslutet här i kammaren. Fru talman! Moderater, kristdemokrater och folkpartister vill att stängningen av en reaktor i Barsebäck ska upphävas. Jag vill upplysa kammarens ledamöter om att alla partier i Sveriges riksdag vill att kärnkraften ska avvecklas, men moderater, kristdemokrater och folkpartister har inte den moraliska kraften att säga när vi ska börja avveckla kärnkraften. Man hänvisar hela tiden till den livslängd som kärnkraftsreaktorerna har i dag. I samband med detta ställde Ola Karlsson och Inger Strömbom en fråga till mig. Hur ska vi finansiera avvecklingen av kärnkraftsreaktorn i Barsebäck? Jag tycker att Ola Karlsson och Inger Strömbom ska läsa våra skrifter och den information som riksdagens ledamöter har fått. Det kommer en proposition i januari månad där regeringen kommer att redovisa detta. Vi kommer att här i kammaren få ta ställning till hur vi ska finansiera avvecklingen av Barsebäck 1. Fru talman! Regeringen har kartlagt hittillsvarande effekter av åtgärderna i 1997 års energipolitiska program. Jag vill peka på några saker som man på kort sikt har uppnått med det energiprogram som socialdemokrater, centerpartister och vänsterpartister lade fast 1997. Enligt en utvärdering förväntas verksamheten under år 1998 sammantaget resultera i minskad elanvändning respektive ökad eltillförsel med motsvarande 0,9 terawattimmar per år. Det motsvarar en förväntad måluppfyllelse på 31 %, om man relaterar detta till den uppsatta målsättningen. Måluppfyllelsen har uppnåtts med 30 % av medlen då det gäller åtgärder på lång sikt av 1997 års energipolitiska program. Detta tycker Ola Karlsson och Moderaterna är ett dåligt resultat. Det är 30 % av de insatta medlen som har gett en besparing. Jag tycker att det är ett bra mått på vad vi hittills har gjort. De uppsatta målen för de långsiktiga åtgärderna har två huvudinriktningar, nämligen mål som är inriktade på dels forskning, dels utveckling av energiteknik och en ökad användning av renare och effektivare energiteknik. Det finns således inga kvantitativa och inga tidsbestämda mål uppsatta för de långsiktiga åtgärderna. Ola Karlsson ställde också en fråga om förseningarna av våra projekt. Alla de projekt som vi har sagt att vi ska göra i energiomställningsprogrammet har försenats på grund av att vi inte har fått de programmen godkända i EU. Det blir en fördröjning, och det är ingenting som Sveriges riksdag och regering kan göra någonting åt. Det är EU som har åsamkat oss den förskjutningen. Regeringen påpekar att huruvida forskningsmålen om att etablera relevant forskning av hög kvalitet är uppfyllda kommer att kunna bedömas först vid avslutning av de enskilda forskningsprogrammen och projekten. Det långsiktiga programmet avses bidra till ökad användning av ny energiteknik först på 10-15 års sikt, vilket försvårar den årliga resultatbedömningen. Sammanfattningsvis föreslår regeringen följande förändringar för att nå en bättre måluppfyllelse på kort och lång sikt. Ett nytt tidsbegränsat investeringsstöd till termisk solvärme införs under förutsättning att ett avtal kan utformas mellan branschen och staten. Det här arbetet pågår i Regeringskansliet och i Näringsdepartementet. Vi räknar med att man ska ha nått fram till en överenskommelse med branschen i januari-februari kring hur dessa stöd till termisk solvärme ska användas. Av energiforskningsanslaget B4 ska 100 miljoner kronor disponeras för ökat samarbete med fordonsindustrin kring utveckling av mer miljövänliga och energieffektiva fordon under perioden 2000-2005. Av energiteknikstödet B5 ska 200 miljoner kronor disponeras för samarbete med fordonsindustrin under perioden 2000-2005. Vi som står bakom energiuppgörelsen tror på vårt omställningsprogram. Av partikamrater och andra som jobbar med det här programmet har jag fått höra att man i mars månad kommer att redovisa det sydländska projektet. Inger Strömbom berörde överföringskapaciteten och den brist som finns i södra Sverige. Hon tog upp Baltic Cable och de bekymmer som finns där. Visst är det besvärligt att Baltic Cable har gått sönder och behöver repareras. Inger Strömbom sade att det skulle ta tre månader att reparera den. Det är vad tyskarna säger. Men Svenska kraftnät, som jag har haft kontakt med, säger att den kan repareras och vara i drift i slutet av januari månad. Svenska kraftnät har ställt sina resurser till tyskarnas förfogande för att vi snabbt ska kunna få den här kabeln i drift igen. På det viset kan vi klara de problem som vi får i södra Sverige. Fru talman! Utskottet vill framhålla att uppföljningsinformationen som lämnas i budgetpropositionen för år 2000 av de resultat som hittills åstadkommits inom ramen för det energipolitiska omställningsprogrammet är mer omfattande än tidigare års information. Utskottet noterar också att uppnådda effekter av programmet är betydligt bättre belysta i årets budgetproposition. Vidare konstaterar utskottet att informationen i princip är inriktad på en mer ändamålsenlig verksamhetsindelning, vilket utskottet tidigare framfört önskemål om. Emellertid finns det anledning för utskottet - oavsett politiska värderingar av energipolitiken - att peka på vikten av en ytterligare förbättrad resultatredovisning. Informationen för vissa av delprogrammen är fortfarande ganska knapphändig. Men det beror ju på att man inte har haft de här programmen i gång så länge. Man har inte kunnat göra några bra utvärderingar, men de kommer. Det kan jag glädja Ola Utskottet förutsätter därför att det angelägna arbete som nu pågår inom Regeringskansliet med att följa upp och utvärdera omställningsprogrammet fortskrider och utvecklas och att riksdagen genom budgetpropositionen får erforderlig information om effekten av programmet. Fru talman! Avslutningsvis vill jag redovisa vad de borgerliga partierna vill spara på utgiftsområde 21 miljoner. Det innebär att man på vissa områden tar bort hela eller stora delar av anslaget. Fru talman! Jag vill yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Nils-Göran Holmqvist konstaterar helt riktigt att vi nu diskuterar budgeten för nästa år. Han fortsätter dock med att säga att det kommer en proposition i januari som talar om hur vi ska finansiera den dryga miljard som vi vet ska betalas ut nästa år. Jag tycker att detta är bristande respekt mot Sveriges riksdag. Vi vet att det nästa år kommer utgifter för staten på 660 miljoner kronor för att ersätta stängningen av Barsebäck 1, 170 miljoner kronor för singeldriftstillägg, 228 miljoner kronor för avställningskostnader m.m. och sannolikt ytterligare 32 miljoner som hänför sig till merkostnader i år. Men regeringen vägrar att redovisa för riksdagen, när vi diskuterar och debatterar budgeten, hur detta ska finansieras. Jag tycker att det hade varit rimligt att Nils-Göran Holmqvist, som i går briefades om energipolitik av departementet, för riksdagen hade kunnat redovisa en inriktning för hur detta ska finansieras. Men uppenbarligen struntar regeringen i att informera riksdagen om hur utgifterna ska betalas. Jag beklagar detta.

Fru talman! Jag skulle kunna hålla med om det Eskil Erlandsson sade. När vi använder pengar till avveckling av Barsebäck och när Vattenfall köper in sig i den tyska industrin sker det ju på affärsmässiga villkor. I dag är Vattenfall ett företag som jobbar på en öppen elmarknad, och självklart ska man kunna använda sitt kapital till att köpa in sig i industrin. Jag tycker inte att Ola Karlsson ska blanda ihop de här två sakerna, för de hör inte samman. Men tydligen respekterar inte Ola Karlsson detta. Då det gäller våra kostnader i samband med avvecklingen av Barsebäck sade jag i mitt inledningsanförande att detta kommer Ola Karlsson och andra i den här kammaren att få fatta beslut om under våren, då vi vet vilka kostnader det blir med det avtal som vi har slutit med Sydkraft. Det tycker jag att Ola Karlsson borde kunna ta till sig.
Fru talman! När det för det första gäller Vattenfalls köp av den tyska kärnkraften ber jag att få citera Svenska Dagbladet från den 21 november: "Enligt vad SvD erfarit har Vattenfalls ledning mot den bakgrunden bett om och fått ett godkännande av regeringen." Detta syftar alltså på inköpet av tysk kärnkraft. Det pekar otvetydigt på att regeringen har godkänt det här, att det är en del av regeringens energipolitik som vi faktiskt debatterar nu. Kan Nils-Göran Holmqvist dementera att regeringen har godkänt den här affären? För det andra säger Nils-Göran Holmqvist att när riksdagen debatterar budgeten behöver vi inte bry oss om den dryga miljard som vi vet kommer i statliga utgifter. Han säger också att det kan komma ytterligare kostnader. Jag vill då fråga: Det finns ju redovisat i avtalet 1 090 000 000 kr i utgifter för åren 2000 och 1999. Vilka ytterligare kostnader kan vi förvänta oss att få redovisade i den proposition som kommer i januari? Jag frågade också i mitt inledningsanförande: Anser socialdemokraterna och Nils-Göran Holmqvist att omställningsprogrammet är så bra och så framgångsrikt att Barsebäck 2 kan avvecklas senast den 1 juli
Fru talman! Då det gäller den sista frågan sade jag i mitt inledningsanförande att vi som står bakom energiöverenskommelsen tycker att vårt omställningsprogram är så bra att vi kan stänga Barsebäck 2 den 1 juli 2001. Det är den målsättning vi har. Det är ingenting som vi ska ompröva. Det finns inga sådana tankar. Vi har sagt att det ska tillföras ny energi i motsvarande takt som Barsebäck 2 producerar, och hur det ska gå till jobbar vi nu med tillsammans med våra samarbetspartier. Det innebär också att vi kommer att lyckas med det. Den andra frågan gällde regeringens godkännande. Jag har ingen kännedom om vilka nivåer Vattenfalls styrelse har för att behöva gå till regeringen och få ett godkännande. Jag kan varken dementera eller bekräfta Ola Karlssons påstående. Jag vet inte om detta är riktigt eller inte. När det sedan gäller Barsebäcks finansiering är det ju viktigt att man får med alla kostnader. Jag vet inte om det finns några nya kostnader som inte är redovisade. Det är ju därför man vill komma tillbaka med en samlad bild av vad avvecklingen av Barsebäck 1 kostar, och den kommer i en proposition våren 2000. Det tycker jag att Ola Karlsson borde kunna nöja sig med.
Fru talman! Jag vill börja med att konstatera att Nils-Göran Holmqvist måste ha lyssnat väldigt dåligt på mitt anförande. Det jag sade när det gällde när vi kristdemokrater vill avveckla kärnkraften finns att läsa i protokollet. Annars kan jag kort säga att det är när kärnkraften kan ersättas med mer miljövänligt producerad kraft. Jag uppehöll mig vid miljön och vid en eventuell akut energibrist i vinter. Jag ställde frågor som jag tyvärr inte har fått svar på. När det gäller miljön undrar jag: Var finns den kompletta miljökonsekvensanalysen av stängningen av Barsebäck? Jag tror inte att Nils-Göran Holmqvist heller har sett den, även om han tillhör det regeringsbärande partiet. Jag frågar därför igen: Hur tar socialdemokraterna ansvar för den miljöförstörelse som alla vet blir effekten av stängningen av Barsebäck? Jag upprepar också denna fråga: Vilka åtgärder är socialdemokraterna beredda att vidta för att lösa den akuta energibrist som hotar i Sydsverige om det blir sträng kyla i vinter? Svenska kraftnät uppskattar att det kan bli en akut brist på ca 800 megawatt även om man utnyttjar hela den maximala importmöjlighet som står till buds och Tysklandskabeln är lagad.
Fru talman! Inger Strömbom frågade mig om miljöaspekterna. Men nu är det ju så att oavsett om vi stänger Barsebäck kommer de här koleldade kraftvärmeverken i Danmark fortfarande att producera el för danskarna. Danskarna har faktiskt i dag beslutat om åtgärder för att reducera sina utsläpp då det gäller de kolkraftverk man har i Danmark. Med det ser jag att det globala ansvar som man nu tar för utsläppen lyder under Kyotoöverenskommelsen. Där tar danskarna sitt ansvar för det här. Jag ser inte det som något stort bekymmer just i dag.
Fru talman! Jag tycker att det är ett väldigt naivt resonemang att säga att de danska kolkraftverken kommer att producera energi och förorsaka utsläpp oavsett om Sverige är intresserat av att köpa stora mängder energi eller inte. När Sverige kommer med sitt behov och sin beställning ökar de takten. De producerar mer, de släpper ut mer. Det är ju solklart. Jag tycker inte att det är så bagatellartat som Nils Göran Holmqvist och socialdemokraterna tycks tänka. Det handlar om framtiden för kommande generationer. Det handlar om klimatet, växthuseffekten. Jag efterfrågar fortfarande en total miljökonsekvensbeskrivning.
Fru talman! Den miljökonsekvensbeskrivning som Inger Strömbom efterlyser har inte jag heller sett, men den kommer att kunna redovisas då man ser vilken effekt det blir av detta. Det Inger Strömbom säger om effekterna är ett antagande, att danskarna kommer att köra sina kolkraftverk mycket mer än de har gjort tidigare. Det vet vi ju inte. Vi vet inte hur mycket energi vi behöver köpa utifrån. Vi har ett överskott i vårt energiområde. Just i dag kanske vi importerar mer än vi har gjort tidigare. Anledningen till att det är på det sättet kan vara att något av verken står för en kort översyn och det har gjort att vi har importerat extra just i dag. Men normalt ska det inte behöva vara sådana stora mängder som vi ska importera, utan vi har över tiden mer export av energi än import.

Fru talman och gott folk! Det är lite enerverande att behöva sitta så länge och vänta på sin tur, måste jag säga. När jag hörde Ola Karlsson och Inger Strömbom blev jag lite förundrad. Var ni med och demonstrerade mot frihandel i Seattle? Ni verkar ju vara så upprörda över att vi har en fri handel och importerar och exporterar. Ska vi sluta importera bilar också och tvinga folk att köpa enbart Saab och Volvo, med krav på att de ska vara tillverkade i Sverige, eller vad ni nu är ute efter? Häromveckan hittade jag i Das Parlament, den tyska motsvarigheten till vår Från Riksdag & Departement, ett uttalande av Claude Fussler som jag tänkte citera: På ren svenska och småländska: "Tänker man inte längre än till nästa år, måste man inte vara radikal. Tänker man till år 2030, då blir det klart, att radikala förändringar är nödvändiga." Vem är då denne Claude Fussler? Tja, jag blev nyfiken och bad RUT, vårt utomordentliga utredningsinstitut, spana rätt på vem den här herrn är. Det visade sig att han är vice vd för Dow Chemical Europe med ansvar för miljö-, hälso och säkerhetsfrågor. Sedan augusti 1999 har han förordnats att under två år vara ansvarig för relationerna med intressegrupper inom WBCSD, World Business Council for Sustainable Development. Det är en internationell intresseorganisation för företag på miljöområdet. Organisationen har 120 storföretag från 30 olika länder som medlemmar. Syftet är att verka för ekonomisk tillväxt i kombination, Ola Karlsson, med en hållbar utveckling. Fussler uppger följande med anledning av citatet: Under en period av 25 år från i dag räknat kommer världen att innehålla 3 miljarder nya människor. Vi kommer inte att kunna upprätthålla vår nuvarande levnadsnivå om vi inte genomför radikala förändringar. Vad vill jag ha sagt med att återge detta? Jo, gott folk, att den församlade borgerligheten i denna sal inte kan beskyllas för att företräda det upplysta och framtidsinriktade näringslivets talan. Det är uppenbart. Ej heller hör vi miljörörelsens otåligt kritiska röst när vi lyss till moderat höger, kristna demokrater och Folkpartiets variant av liberaler. Nej, snarare, gott folk, är det gamla skivbekanta som framförs, med århundradets tio i botten. Det är det sista ylandet och gnölandet från den primitiva industrialismens dagar, en tid som betytt och fortfarande betyder hänsynslös rovdrift och som möjligen i sin barndom kunde förklaras av en from barnatro på marknadskrafters fria utveckling och välsignelse. I dag vet vi bättre och det gör också en allt större del av företagsamheten och allmogen i Sverige och världen. Med den kunskap vi i dag har om hur miljön påverkas av tillförsel och användning av energi är vi faktiskt eniga, kraftverksbranschen och vi som mest aktivt förespråkar alternativa och förnyelsebara energikällor. Det som skiljer oss åt är endast takten i energiomställningen. Fossila bränslen, som olja och kol, måste fasas ut, liksom den uranbaserade elproduktionen. Alternativen som ska in är självklart förnyelsebara, som vind, biobränslen och sol. Effektiviseringar och energismarta förändringar, som ger samma nytta med färre kilowatt, är och förblir det mest kostnadskloka sättet att mätta vårt energibehov. Det säger jag inte bara som ekonomisk smålänning. Ni i oppositionen hävdar med mer än en åsnas envishet, vill jag påstå - och det kan bero på att ni faktiskt är tre till antalet i den delen av borgerligheten - att denna nödvändiga miljö och energiomställning är kapitalförstöring, hotar arbete, välstånd och svensk industri. Efteråt petar ni pliktskyldigast in en liten brasklapp om att ni på sikt minsann också är förnyare. Fakta är, gott folk, att ska vi klara den framtid som vi alla hoppas på efter millennieskiftet måste vi ta fart redan nu. Fakta är att den svenska industrin knappast lider av för höga elpriser, lika lite som svenska folket lider av undervikt. Tvärtom redovisade analysföretaget NUS Scandinavia i Ny Teknik häromveckan i sin årliga undersökning att Sverige har världens lägsta elpriser för mellanstor industri med förbrukning mellan en och tio gigawattimmar. Fakta är att Sveriges Verkstadsinudstrier häromdagen i en skrift presenterar att vi enbart i Sverige kan spara sex terawattimmar, Ola Karlsson, på att enbart byta motorer inom industrin. Tala om slöseri och kapitalförstöring, att ha motorer som i onödan slösar bort energiproduktionen. Med samma åtgärd i hela EU har man räknat ut att vi skulle kunna spara 300 miljoner euro. Det är 2,5 miljarder svenska nödmynt per år. Tala om kapitalförstöring! Vi står inte heller ensamma i det här arbetet. Som tidigare sagts är Tyskland på gång med en avveckling av fyra reaktorer. Fru talman! Nu kommer säkert som amen i den tidigare så statliga kyrkan de åsneenvisa i lokalen dragandes med: Men, att stänga Barsebäck betyder smutsig dansk kolkraft, och se på Vattenfall som köper 25 % i Hamburgs energiverk. Det har jag redan sagt. Men, goa och glada vänner i den borgerliga kören, vi har en helt ny situation, en fri marknad med allt vad det innebär. Sedan England öppnade sin elmarknad 1990 har förändringens vind svept rasande snabbt. Efter mer än 100 år är nu monopolen i Norge, Sverige och Finland brutna. Danmark, Tyskland och övriga EU är på väg in i denna fria marknad. Då förändras ju ägandet snabbt, utan hänsyn till några nationsgränser. Ola Karlsson blev så upprörd över att Vattenfall har köpt in sig i Hamburg. Men de har ju köpt in sig i Sydkraft, och majoriteten i Sydkraft ägs faktiskt av utländskt kapital i dag. Ägandet förändras alltså snabbt. Allt det här har inneburit mycket stora förändringar med pressade elpriser och upp till en halvering av personalstyrkan i den här branschen. Det är alltså en oerhörd dynamik. En annan stor och viktig faktor är miljökraven, bl.a. på grund av Kyotoavtalet, men också på grund av miljömedvetna företag. Det har lett till att exempelvis Danmark beslutat om ett radikalt grepp, Inger Strömbom, i samband med att de går in i den fria elmarknaden. De inför gröna certifikat och sätter upp mål för förnyelsebar energi. Den smutsiga danska kolkraften ska läggas ned, gott folk. Glöm den inte, men minns den med fasa! Se med glädje på hur den danska vindkraften bidrar till EU:s och världens tillväxt på hållbara villkor med miljarder i inkomster för dansk industri. Ett problem i sammanhanget är att produktionen av el snedvrids av de mycket olika villkor som råder mellan olika energikällor i form av skatter, avgifter och verkliga kostnader. På Nordpool, elbörsen i Oslo, ska el från vindkraft och biokraftvärme konkurrera med billig avskriven vattenkraft, kolkraft utan miljöavgifter och kärnkraft utan fullt kostnadsansvar för kärnkraftsolyckor. Elen produceras i olika länder och under olika regelverk men säljs på en gemensam marknad. Jag tycker att vi skulle kunna vara eniga i den här salen över att vi av både konkurrensskäl och miljöhänsyn ska se till att villkoren blir likställda. Det måste ske utan att den påbörjade processen till förnybara energikällor äventyras. Här har Sverige, enligt Vänsterpartiets uppfattning, anledning att aktivera sig mer än nu. I samband med att vi äntligen påbörjar avvecklingen av kärnkraften har några olyckskorpar här i salen och i debatten kraxat dystert om effektbrist i Sydsverige. Har man ingen tilltro, Ola Karlsson, till de annars så goda marknadskrafterna? Det har jag. På den fria elmarknaden måste leverantörerna se till att de står för sina åtaganden också vad gäller effekten. Svenska Kraftnät är inne på rätt spår när man kräver extra betalt för hög effekt. De som anser sig behöva effektgaranti ska minsann få betala för det. Problemet är att åstadkomma omställningen på ett sätt som inte slår ensidigt negativt mot den svenska industrins möjligheter att konkurrera på världsmarknaden. Det kräver en viss varsamhet - och det tycker jag vi i majoriteten visar - och energiskatter som kan fungera som hävstång för alternativen. Det är helt nödvändigt att Sverige ska gå före. Det gynnar också den svenska industrin, som får möjlighet att exportera miljöteknik som ligger på framkant. Den svenska företagsamheten är värd det stödet. Allt tal, gott folk, om "förtida" avveckling är nys! Barsebäck 1 skulle, enligt min och Vänsterpartiets mening, ha stängts långt tidigare. Denna demokratiskt valda församling fattade beslut om att den stängningen skulle ha verkställts för 17 månader sedan. Tala om övertid! Jag anser att energisystemen i Sverige och världen går på stulen övertid. Trots vår kunskap om konsekvenserna låter vi de kortsiktiga elpriserna som speglas på börsen styra. Vi vet att de inte motsvarar den verkliga kostnaden med miljön inräknad. Sverige har en av världens högsta energiförbrukningar per capita. Långsiktigt håller inte detta, och insikten om det gör att uppdraget är givet - vi måste finna de möjliga politiska styrmedlen för att ställa om. Att svensk industri behöver dubbelt så mycket el för att producera en bil eller ett kylskåp är inget att vara stolt över. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och den långsiktiga radikalismen, och jag yrkar avslag på reservationerna och den kortsynta konservatismen. Jag måste medge att det svider i mitt vänsterhjärta när jag läser avtalet. Där har Vattenfall, Sydkraft och regeringen skrivit in att det rör sig om en "förtida" avveckling. Men jag hänger inte upp mig på ord. Handling och verklighet är viktigare. Låt gå. Ett tack också till socialdemokrater, centerpartister och miljöpartister. Vi är på samma sida - och rätt sida - om barrikaderna.

Fru talman! Lennart Värmby talar vackert och energiskt om att kol, olja och den uranbaserade produktionen ska ut. Lite senare kommer det något korn av tänkvärt i hans inlägg. Han säger: "Trots kunskapen om konsekvenserna för vi en politik -."

Fru talman! Allra först har jag en fråga jag borde ha ställt i mitt anförande till Ola Karlsson. Hur många ton högaktivt radioaktivt avfall tycker ni moderater ska produceras i Sverige innan ni är nöjda? Sedan till svaren på Ola Karlssons frågor. Om man inför en fri marknad, Ola - detta är en grundkurs i kapitalism - kan man inte rimligen börja prata om svensk, tysk, rysk eller annan nationalitet. Ägarförhållandena avgörs på marknaden, eventuellt via aktiebörsen som Sydkraft är noterad på. I Sydkraft har på ett tidigt stadium Preussen Elektra från Tyskland och Statkraft från Norge kommit in. Majoriteten av aktierna och röstandelen i Sydkraft ägs nu från utlandet. Är det fortfarande fråga om svensk elenergi i Sydkraft? Man jag tycker inte att det är intressant. Det intressanta och viktiga är att skapa ett regelsystem som gör det möjligt för dem som producerar och levererar el att göra det säkert och effektivt, men samtidigt ska ribban på miljösidan hela tiden höjas. Då är världen så elak att det ibland inte är fråga om att välja mellan pest och kolera, utan hur man än väljer hamnar man i difteri. Det är en övergångsperiod. Någonstans måste man börja. Jag är en otålig pragmatisk person. Jag noterar att när Barsebäck 1 har stängts är det en reaktor färre i Europa och världen, förutom de över 50 som tidigare har stängts av ekonomiska eller andra skäl i framför allt USA. Det är ett framsteg. Sedan har vi frågan om Kyotoavtalet, CO2-utsläpp och sådant. Vi måste börja diskutera möjligheterna av att handla med utsläppsrättigheter för att effektivt använda pengar för att få bort koldioxidutsläppen. Danmark är redan inne på den vägen och Norge likaså. Det finns en rad exempel att peka på, och vi hävdar från Vänstern att Sverige måste mer aktivt driva på så att det blir lika villkor. Det sade jag i mitt anförande, men det kanske Ola Karlsson missade.
Fru talman! Det är kanske lika villkor som Lennart Värmby menar när han inför den svarta skatteväxlingen med produktionsskatt på svensk kärnkraft och som driver jobb och industri ur landet. In får vi skitig dansk, tysk och polsk kärnkraft. Det är en spännande och intressant debatt med Lennart Värmby. Han konstaterar att på en fri marknad rör sig energislagen fritt. Då blir ju kontentan av Vänsterns energipolitik bara retoriska slagord. Det handlar inte om säkerhet när man väljer att stänga de säkraste kärnkraftverken. Det handlar inte om miljö när man väljer att stänga den kraftproduktion som genererar minst utsläpp. Det handlar inte om jobb i Sverige när man väljer att stänga de effektiva anläggningarna. Resultatet av Lennart Värmbys politik blir att vi växlar jobb och produktion i Sverige mot import utifrån. Vi betalar dessutom för detta. Det är en given förlustkalkyl. Vi öser ut miljarder på en kapitalförstörande destruktiv energipolitik, där effekten blir att produktionen ersätts med produktion utanför landets gränser som produceras under sämre villkor, med sämre säkerhet och sämre miljöeffekter. Vi är alla förlorare på Lennart Värmbys energipolitik.
Fru talman! Ja, livet är bistert, Ola Karlsson. Vi är alla förlorare, och ändå lever vi. Vi försöker t.o.m. ta oss över millennieskiftet. Jag hoppas att datorerna kommer att fungera. Jag är nästan rörd över Ola Karlssons moraliska upprördhet. Min mor var sömmerska i alla år. Den textilindustri hon jobbade i hemma i Borås - jag är uppvuxen i denna civiliserade del av världen - är nu nedlagd. Varför då? Den är utkonkurrerad bl.a. på grund av social dumpning, mycket lägre arbetslöner och ovärdiga arbetsvillkor i en rad andra länder runtom på jorden. Ska vi sluta importera från Indien och Bangladesh, Ola, bara för att det är så eländigt där? Världen är svår och komplicerad. Jag medger gärna det. Men våra målsättningar, som vi har tillsammans med andra partier i denna kammare som utgör en majoritet, går ut på att höja ribban inte bara i Sverige utan också utanför. Ibland blir det en lite krokig omväg. Personligen skulle jag mycket väl kunna tänka mig att lägga ned Ignalina före Barsebäck. Det är bara det att danskar, Malmöbor och andra, som trots allt är rädda för olycksrisken, kanske inte skulle gilla den prioriteringen. Det märkliga är att det inte är något kärnskraftsföretag - varken här i Sverige eller i något annat land på jorden, oavsett hur kapitalistiska delstaterna i USA är - som fullt ut bär försäkringskostnaderna. På många ställen har man redan nu på grund av driftskostnader och annat lagt ned kärnkraft, inte minst i USA. Det finns en hel lång lista som jag tyvärr glömde att ta med mig, men jag kan visa den vid ett annat tillfälle, på sådana som av marknadsekonomiska och kapitalistiska skäl inte bär sig. Då tycker jag som vänsterpartist, som länge har kämpat förgäves med en planhushållning som inte fungerade, att man kan använda det utomordentliga verktyg som den fria marknaden är och bygga upp ett regelverk som styr de rovgiriga kapitalisterna åt rätt håll. Det tycker jag är en väldigt effektiv politik. Om jag kan få andra att göra någonting så slipper jag att göra det själv, Ola. Det är i sin enkelhet grundfilosofin som vi har som utgångspunkt i energipolitiken, och vi kommer att lyckas.

Fru talman! Lennart Värmby sade för en stund sedan att det som skiljer oss åt när det gäller avvecklingen av kärnkraften är takten. Det håller jag helt med om. Det är huvudsakligen vad gäller takten som vi skiljer oss åt, vi kristdemokrater och ni vänsterpartister. Men kristdemokraternas takt är mer realistisk, Lennart Värmby, och vi väger dessutom in miljöansvaret. Det menar jag att Vänsterpartiet inte gör med den politik ni för i dag. När regeringsbeslutet om stängningen av Barsebäck 1 kom kunde hela svenska folket i TV-nyheterna få se en segerrusig och skålande Lennart Värmby. Beslutet firades tydligen som en stor framgång för Vänsterpartiet. Jag har en fråga till Lennart Värmby. Nu kommer vinterkylan kanske att lamslå Sydsverige och leda till att företag måste stängas, samhällen mörkläggas, människor frysa och djur må dåligt i sina ladugårdar. Kommer Lennart Värmby också då att korka upp champagnen och fira Vänsterns framgångar inom energipolitiken? Det är faktiskt till en sådan situation som er politik kan leda.
Fru talman! Eftersom Inger Strömbom tog upp champagne som ett speciellt ämne kan jag säga ungefär som Kolingen en gång sade när han hittade en flaska champagne i en snödriva utanför grevens. Det här är egentligen inte min dricka, sade Kolingen, men det kanske går ned ändå. Vad jag menar med det vet jag inte, men jag tycker att det är ganska roligt. Så till frågorna. Det har hänt en gång i modern tid att elen blev avstängd i Sydsverige. Det var när kraftledningarna brakade ihop. Det kan inträffa alldeles oavsett hur många kraftverk som är i gång. Min fråga till Inger Strömbom blir: Hur många kraftverk ska vi ha stående i malpåse för att tända på en eller två eller tre dagar per kall vinter vart tionde år när det verkligen bränner till? Dessa fria marknadskrafter har lagt ned 2 500 megawatt kondenskraft för att det inte längre bar sig företagsekonomiskt för Sydkraft och Vattenfall att ha verken ståendes när de inte gick och när det inte blev några intäkter. Hur fungerade det på den gamla planhushållningens tid, som alla här kollektivt faktiskt var ansvariga för under mer än hundra år? Jo, vi konsumenter fick betala dessa extra kraftverk. Jag kan inte bli mer än lite förundrad. Ni som är mycket mer förtjusta i den europeiska unionen än vad jag är - då är jag ändå ganska förtjust för att vara vänsterpartist, ska ni veta - pratar som om det vore något hemskt att det handlas med el och energi över gränserna. Jag begriper er inte. I framtiden, när vi lyckats konstruera en vettig marknad med samma miljövillkor för de smutsiga danska kolkraftverken som de smutsiga oljekondenskraftverken i Sverige, ska man konkurrera på lika villkor inte bara ekonomiskt och kostnadsmässigt utan också vad gäller miljövillkoren. Eftersom dessa miljöproblem inte är lokala utan globala måste man ta ett samlat grepp. Vi vill driva på för att vi tvärsöver Östersjön och runtom i Europa ska ta krafttag för att höja miljöribban. Då kan inte ni hålla på och spjärna emot och prata om det svenska som om det vore något extra fint och värdefullt. Nationalism det kan man ha, svenska flaggan ska man hylla när det passar sig och man kan heja på Tre kronor om kronorna syns under reklamlapparna när de spelar ishockey-VM. Men någon måtta får det vara.
Fru talman! Jag känner att Lennart Värmby försöker göra allt för att glida undan svaret på min fråga. Jag tycker att det är fascinerande att höra en vänsterpartist så till den grad hylla en fri elmarknad och fri konkurrens. Lennart har också tidigare hänvisat till att det är parterna på marknaden som ska fixa fram energin. Det är faktiskt så, Lennart Värmby, att Svenska kraftnät, som jag tror också Lennart Värmby sätter tilltro till, uppskattar att vi i vinter kan få en akut brist på ca 800 megawatt, även om Sverige utnyttjar den maximala importmöjlighet som står till buds. Var ska vi ta kraften ifrån? Var har Lennart Värmby de resurserna? Jag vill ha svar på frågan. Ska folk sitta och frysa i södra Sverige och ska Lennart Värmby fira detta med champagne, eller vad är lösningen?
Fru talman! Man kan alltid lita på kraften uppifrån, tror jag. På frågan var den mer fysiska kraften ska tas ifrån kan jag säga så här. Det är faktiskt så, Inger Strömbom, att det är fullt möjligt att koppla bort om det skulle bli det extremläge som Svenska kraftnät har räknat på, att utan att någon enda människa behöver avlida av köldslag. Ett problem för Svenska kraftnät och kraftbranschen är inte själva effektbristen utan hur man ska hantera den om den uppstår. Då hävdar Svenska kraftnät med mitt varma stöd att man ska ta betalt för effekten. De som tidigare var planhushållare, som nu har blivit marknadsutsatta och som tycker att det är så bra med en fri marknad, säger att de vill ha något slags garanti. Jag ställer inte upp på det. Kostnaden ska föras över till de konsumenter som är villiga att betala, och då får man också större incitament för att energispara både vad gäller effekt och den energi som går åt per dag. Jag glömde att svara på frågan om takten, som vi var överens om. Det beklagliga när det gäller kristdemokraterna är att ni har tappat takten. Ni var med en gång när det begav sig, runt 1980, under de dagar när det blåste radikalare vindar över Sveriges avlånga land än det gjorde under mellanperioden. Då var ni med och slogs för linje 3, om jag minns rätt. Nu har ni hoppat av och hoppat över skaklarna och hamnat på fel ställe, tycker jag. Ni har tappat tempo. Ta och träna upp tempoförmågan och häng med i stället på att konstruktivt diskutera vilka villkor som ska gälla, så att vi kan styra dessa ostyriga illbattingar på marknaden åt rätt håll. De är väldigt effektiva rent företagsekonomiskt, men de förmår inte höja ögonbrynen och ögonlocken så att de ser dessa globala problem och möjliga lösningar på dem. Det är vi i denna politiska församling som bör diskutera och fatta beslut om de delarna. Sedan sköter de säkert investeringar bra både i Hamburg och på andra ställen. Jag har förresten en nära vän som jobbar i Hamburgs energiverk. Givet förhållandena är det ett bra verk. Jag tror att det är en god placering, så det är inte fel gjort i den meningen.